Herr talman! Fortfarande finns det många obesvarade frågor. Kommer t.ex. EAN-systemet att innebära att de stora kedjebutikerna stärker sin ställning gentemot småbutikerna, så att ännu fler av dessa rationaliseras bort? Hur kommer butiksstrukturen att förändras av datoriseringen? Handelsministern talade om systemet som ett effektivt styrmedel. Då måste man ställa frågorna: För vem? För företagen? Vad händer med valfriheten i ett sortiment när det blir möjligt för företagen att göra lönsamhetsuppföljningar på varje vara? Vpk är visserligen för en begränsning av många varusortiment, men begränsningen skall avgöras av andra skäl än företagens lönsamhetstänkande. Och hur skall den enskilde konsumenten med en stram hushållsbudget kunna planera sina inköp ekonomiskt? Innebär inte en försämrad prisinformation att många tappar kontrollen över priserna och därigenom blir så att säga mindre prismedvetna? Om detta blir fallet kommer ju inte vinsterna av handelns rationalisering konsumenterna till godo. Enligt pressen startar nu företagen en successiv övergång till kodmärkta förpackningar inom dagligvaruområdet och räknar med att så gott som alla varor om Att par år skall vara EAN-märkta. Det framgår inte av handelsministerns svar, men jag har fått den uppfattningen att handeln och konsumentverket nu är överens i förhandlingarna om vilken information kassakvittona skall ge. Men det är ju litet sent att kontrollera priset när man kommer hem. Handeln har ju inte förordat klartext, vilket skulle fördyra systemet. Det skulle kosta 2 öre per medelinköp, som ligger på 45 kr. Vad har handelsministern för uppfattning om kravet på klartext? Jag utgår ifrån att vi är överens på den punkten.
Herr talman! I det senare avseendet har Karin Nordlander och jag samma uppfattning. Det pågår ett arbete om hur man skall utforma systemet. I det arbetet deltar företrädare för konsumentverket, prisoch kartellnämnden m.fl. Jag tycker att vi kan nöja oss med den diskussion som nu har varit och avvakta resultatet av deras med branschen förda diskussioner.

Herr talman! Inga Lantz har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att nuvarande praxis i fråga om när fadern får ta ut ledighet i samband med barns födelse ändras så att lagens intentioner fullföljs i praktiken. i samband med annat barns födelse. Ersättningsreglerna tog då sikte enbart på omvårdnadsbehovet för familjens äldre barn under moderns BB-vistelse. fr.o.m. den 1 januari 1978 utvidgades ersättningsreglerna så att fadern fick möjlighet att inom ramen för ersättningsreglerna vid tillfällig vård av barn vara hemma även i samband med att det första barnet i familjen föds. De nya reglerna syftade till att ge fadern viss möjlighet att hjälpa till med vården av barnet redan i anslutning till födelsen. Enligt hittills tillämpad praxis har ersättning utgått till fadern för ledighet i samband med barns födelse under förutsättning att ledigheten påbörjas inom 30 dagar från barnets födelse. Den praxis som fastställts av försäkringsdomstolen avser dock enbart ersättning enligt äldre regler för vård av annat barn i familjen än det nyfödda. Såvitt jag vet har inte i något ärende tidsgränsen prövats av högre rättsinstans enligt den lagstiftning som gäller sedan år 1978. Genom riksdagens beslut förra veckan om förbättringar av föräldraförsäkringen har också de här aktuella ersättningsreglerna ändrats på så sätt att fadern fr.o.m. den 1 januari 1980 får tio fristående ersättningsdagar i samband med barns födelse. Trettiodagarsgränsen har således sin bakgrund i lagregler som direkt anknöt till moderns BB-vistelse. Genom de lagändringar som sedan genomförts har syftet med faderns ledighet vidgats och den direkta tidsmässiga anknytningen till själva förlossningen har därmed blivit mindre påtaglig. Det ankommer på myndigheterna inom socialförsäkringsområdet att utforma praxis för den närmare tillämpningen av föräldraförsäkringens lagregler. Eftersom någon sådan praxis inte har utformats efter de senaste lagändringarna på det här aktuella området är några sådana åtgärder som Inga Lantz efterlyser inte aktuella från min sida. Utvecklingen får visa om någon justering av reglerna blir erforderlig i samband med det fortsatta reformarbetet på föräldraförsäkringens område.

Herr talman! Först skall jag be att få tacka för svaret. I samband med att ett barn föds kan pappan vara hemma. Ersättningstiden har varit olika, beroende på det antal barn man har tidigare, och har varierat mellan 12 och 18 dagar. Genom riksdagsbeslutet i förra veckan är ersättningstiden nu 10 dagar. Föräldrapenningen till pappan utgår enligt praxis inom 30 dagar från barnets födelsedag. Enligt uppgift från riksförsäkringsverket är det praxis att pappan inte får ta ut denna föräldrapenning för barns födelse senare, även om barnet på grund av särskilda omständigheter inte kan komma hem. Man kan fråga sig vad det är för mening med lagen då den inte fungerar i praktiken. Jag skall ta ett exempel på hur lagen fungerar — eller rättare sagt inte fungerar. För en tid sedan föddes det tvillingar i Eskilstuna. Barnen var tvungna att ligga i kuvös, och kuvöstiden sammanföll med tiden för pappaledigheten. Barnen föddes den 24 mars och kom inte hem förrän den 20 maj. Och då hade pappaledighetstiden utgått för länge sedan. Herr talman! Detta innebär att barnen måste vara helt friska för att lagen om pappaledighet skall kunna fungera. Det måste vara en miss i lagtexten. Det är mot denna bakgrund jag har frågat Gabriel Romanus vad han tänker göra åt den här missen i lagtexten. Han svarar att antalet dagar nu är 10. Jag vill då fråga: Måste man inte ta ut också de 10 dagarna inom 30 dagar? I så fall kvarstår missen. Gabriel Romanus säger med hänvisning till det beslut vi fattade i förra veckan att myndigheterna inom socialförsäkringsområdet skall utforma praxis för tillämpningen. Vad innebär det? Kommer lagen också i fortsättningen att inte fungera, om barnet av någon anledning måste vara kvar på BB-avdelningen? För mig är det uppenbart att det måste finnas något slags specialbestämmelser i lagtexten, så att lagen verkligen fungerar för de specialfall som kan tänkas uppkomma. Om vi är överens om att det är någonting som är fel, borde regeringen också vara beredd att ändra lagstiftningen så att det här fungerar för föräldrar och barn.

Herr talman! Som framgår av mitt svar har vi fått en ny lagstiftning som ännu inte har resulterat i någon praxis. Med det menar jag att ingen fråga varit uppe till avgörande i någon högre rättsinstans. Efter det beslut som riksdagen fattade i fredags har vi fått ytterligare ändringar av systemet. Det är därför rimligt att, som jag sade i svaret, avvakta och se vilken praxis som uppstår efter de här ändringarna. Med den utvidgade motivering som den här ledigheten nu har fått är det svårt att finna några skäl till att man skulle vägra en nybliven pappa att ta ut sin ledighet vid den tidpunkt då barnet kommer hem, även om det —t.ex. på grund av att barnet ligger i kuvös efter födelsen — skulle dröja mer än 30 dagar efter förlossningen. Det finns heller ingenting i lagtexten som hindrar myndigheterna från att tillämpa lagen på det sättet. Jag kan inte tala om för försäkringsöverdomstolen hur den skall döma. Om det skulle utbildas en praxis som inte tillgodoser rimliga önskemål får man ändra lagen. Men frågan om en sådan lagändring behövs får prövas i samband med det fortsatta reformarbetet på föräldraförsäkringens område, när vi ser hur myndigheterna tillämpar lagen.
Herr talman! Det är uppenbart att den här lagstiftningen inte fungerar nu. Jag har själv kontrollerat det här med min egen försäkringskassa och även fått uppgifter från riksdagens upplysningstjänst som bekräftar att den här lagstiftningen faktiskt inte fungerar. Nu är det här en ny lagstiftning, från 1978. Men den fungerar alltså inte i sådana här specialfall. Jag skulle vilja ha litet bättre garantier för att det här ändras. Det är uppenbart att vi är överens om att det är fel. Enligt de uppgifter jag har fått — och de har förstås inte prövats i högre rättsinstans, som det heter — fungerar det här inte för vanliga föräldrar; de får inte ut sina pengar på försäkringskassan. Då tycker jag att det är på sin plats att regeringen klart deklarerar att det här är fel och skall ändras.

Herr talman! Enligt den ordning som vi har i Sverige kan inte regeringen tala om för domstolarna hur de skall döma. Jag tror att jag har gått så långt som är möjligt i min markering av vad jag anser i sakfrågan. Sedan får vi avvakta och se vilken praxis som utbildas. Är man inte nöjd med vad försäkringskassan beslutar, då är den rätta vägen att man överklagar. Då kommer försäkringsdomstolarna — de regionala och överdomstolen — att ta ställning, och då får vi se om det behövs någon justering av reglerna. Det vet vi alltså inte i dag.
Herr talman! Enligt uppgift från riksförsäkringsverket får inte enligt praxis fadern ta ut föräldrapenning för barns födelse senare, även om barnet på grund av särskilda förhållanden, t.ex. kuvösbehandling, inte kommer hem förrän efter 30 dagar. Så fungerar det för vanliga människor. Då måste man göra någonting för att förändra detta förhållande. Jag skulle vilja ha ett ännu klarare uttryck för att man tänker förändra den här situationen för föräldrar och barn, eftersom det uppenbarligen inte fungerar i överensstämmelse med intentionen i specialfall vid första barnets födelse.
Herr talman! Som jag har betonat finns det ingenting i lagen som hindrar myndigheterna från att tillämpa den på det sättet att man ger pappan denna ledighet även sedan 30 dagar har gått efter förlossningen för den händelse barnet inte kan komma hem från BB förrän senare. Någon praxis enligt den nya lagstiftning som vi nu har, får vi inte förrän detta bedöms i högre rättsinstans. Är man inte nöjd med det som försäkringskassorna beslutar, har vii Sverige den regeln att man går till försäkringsdomstolen, och så får man se vad den säger. Men jag understryker ännu en gång att skulle det visa sig att det utbildas en praxis som inte tillgodoser rimliga önskemål, då får man ändra lagen. Vi kan förutse att det kommer att pågå ett fortlöpande reformarbete på föräldraförsäkringens område, där den här frågan kan tas upp.
Herr talman! Vad råder då Gabriel Romanus de här föräldrarna i Eskilstuna att göra, när detta med föräldrapenningen inte fungerade för fadern eftersom barnet inte kom hem förrän långt efter det att pappaledigheten hade gått ut? Vad skall alltså de föräldrarna göra? Det finns förmodligen fler föräldrar i samma situation.
Herr talman! Jag tyckte att jag sade det nyss. Är man inte nöjd med det beslut som kassan fattar, har man i vårt system möjlighet att gå till en högre instans och försöka få rättelse.

Herr talman! Tiden från andra världskriget och fram till 1970-talet innebar för svensk industri en period av förhållandevis stabil tillväxt och utveckling. Genom en rad lyckliga omständigheter — devalveringen 1949, integrationen i Europa från slutet av 1950-talet och den starka efterfrågan på våra råvaror, inte minst i samband med oljekrisen 1973-1974 — kom de svårigheter, som trots allt smög sig på, aldrig att upplevas särskilt starkt här i landet. Även om utvecklingen i denna mening kan sägas vara stabil, så har den inte varit likformig— tvärtom. Vissa branscher har vuxit i betydelse och andra har förlorat, företag har kommit till medan andra lagts ned. Det har hela tiden pågått en strukturomvandling som inneburit att svensk industri anpassat sig till ändrade efterfrågeoch konkurrensförhållanden. Tillväxten i vissa branscher och företag har gjort det lättare att klara neddragningen i andra, även om förändringarna alltid krävt uppoffringar och omställningar för många enskilda människor. Den här utvecklingen, som ter sig ganska harmonisk i perspektiv av vad vi upplevt nu under några år, bröts i mitten av 1970-talet. Under några år minskade industriproduktionen och industriinvesteringarna. Efter kostnadsexplosionen 1975-1976 förlorade svensk industri snabbt betydande marknadsandelar både utomlands och här hemma. Kristecknen hopade sig. I högre grad än under tidigare kriser drabbades praktiskt taget hela den svenska industrin samtidigt av problem. Våra basindustrier hotades plötsligt till sin existens. Potentiella tillväxtföretag inom t.ex. verkstadsindustrin slutade att expandera. Visst fanns det också i det här mörkret ljusglimtar, men i det stora hela såg det dystert ut. Regeringen — först trepartiregeringen och sedan folkpartiregeringen — har angripit den här situationen på två vägar. För det första har vi genom generella ekonomisk-politiska medel bl.a. sökt rätta till det kostnadsläge som i så hög grad förlamade svensk industri. För det andra har vi genom arbetsmarknadsoch industripolitiska insatser av större omfattning än någonsin tidigare slagit vakt om jobben och skyddat människor som utsatts för de största hoten i ett besvärligt ekonomiskt läge. Nu kan vi glädja oss åt att den ekonomiska politiken börjat ge resultat. Anpassningsåtgärderna under 1977 och 1978 har tillsammans med det ansvarsfulla löneavtalet för 1978-1979 vänt kurvorna för svensk industri uppåt igen. I år beräknas enligt den reviderade nationalbudgeten industriinvesteringarna öka med närmare 7 96 och industriproduktionen med nästan lika mycket. Sysselsättningen i industrin väntas öka med ca 20 000 personer. Allt det här är bra och välkommet men får naturligtvis inte tolkas så att vi nu i någon mening skulle ha löst alla våra problem. Dels måste vi komma ihåg att vändningen sker från en mycket låg nivå, dels finns i många företag och branscher stora problem av mer strukturell natur. Även där är kostnadsanpassningen viktig, men för att rimliga förutsättningar för fortlevnad inpå 1980-talet skall skapas krävs mer djupgående förändringar. Det gäller t.ex. två statliga företagsjättar, Svenska Varv och Svenskt Stål. Trots allt bör ändå den utveckling som nu inletts kunna leda till att behovet av akutåtgärder på olika områden minskar. Det finns ofta inte heller samma motiv för staten att skydda jobben i tillbakagående företag och branscher, när efterfrågan på arbetskraft ökar i andra. Snarare behöver man i många fall underlätta rörligheten mellan företagen, bl.a. genom en fortsatt förstärkning av arbetsförmedlingarna. Den bild som socialdemokraterna i olika sammanhang sökt ge av att vi planlöst kastat ut pengar över privata kapitalägare är i grunden grovt felaktig. För det första har snart sagt varje krona i industripolitiskt stöd satts in för att trygga en annars hotad sysselsättning, och det syftet har i allmänhet också uppnåtts. För det andra har den absoluta merparten av resurserna gått till statliga eller halvstatliga företag. Sedan jag i fjol höst tillträdde som industriminister, har riksdagen fått förslag om stödinsatser i företag på totalt närmare 8 miljarder kronor. Därav har 6,5 miljarder gällt Svenska Varv, Svenskt Stål och Statsföretag. Drygt 1 miljard kronor avser Södra Skogsägarna och NCB, där staten enligt förslaget skall gå in som delägare, och resten de heloch halvstatliga Luxor och Datasaab. Jag tror inte bilden ser väsentligt annorlunda ut om man ser tillbaka också på trepartiregeringens två år. De omfattande insatser som gjorts har i varje enskilt fall varit välmotiverade och som regel ju också fått stöd av en stor majoritet här i kammaren. Många jobb har varit i farozonen. En finansiell rekonstruktion har oftast inte kunna ske utan statens medverkan. Trots det vill jag markera en stark oro för de långsiktiga och marknadssnedvridande effekter som kan bli konsekvensen av så omfattande statliga insatser som vi tvingats till under senare år. Inte minst därför har det varit viktigt att genom generella ekonomiska åtgärder förbättra det allmänna företagsklimatet i Sverige så mycket att stödinsatserna så småningom kan avvecklas. Nu skall man inte utgå från att en gynnsammare industriutveckling automatiskt leder till minskade företagsinsatser från statsmakternas sida. Det kan ligga en lockelse för både företagare och politiker att fortsätta med stödpolitiken också när tiderna blir bättre. För företagarna kan det vara lättare att övertyga politiker i kanslihus och riksdag om att de bör få pengar än att övertyga aktieägare, banker och kunder om det. För politiker kan det te sig attraktivt att medverka till att storslagna industriprojekt kommer till stånd. Det var t.ex. inte en ren händelse att beslutet om Stålverk 80 på bräcklig grund hetsades fram strax före valet 1973! För utvecklingen av svensk industri och svensk ekonomi är det enligt vår mening angeläget att regering och riksdag så långt det är möjligt arbetar med generella medel. Varje gång staten går in i ett företag med omfattande finansiellt stöd innebär det ett risktagande i mer än en mening. Det är inte bara så att vi placerar skattepengar som riskvilligt kapital i företag med osäkra affärschanser. Det är också så att vi genom våra insatser stör konkurrenssituationen på marknaden. Ofta innebär det att företag som bättre förvaltat sitt pund och som därför inte behövt begära statligt stöd får sin relativa position försämrad. Hur det långsiktigt påverkar utvecklingen vet vi inte, men det är inte osannolikt att vi ibland på kort sikt räddar jobb på bekostnad av långsiktigt mer stabila arbetstillfällen. Som jag redan framhållit har vi trots dessa risker i många fall varit beredda till extraordinära insatser för att skydda enskilda människors välfärd, men det bör inte hindra oss att samtidigt deklarera vår avsikt att i framtiden försöka föra en politik som minskar behovet av sådana insatser. Det finns ett annat skäl till varför vi bör arbeta med generella medel. Det är naturligt att brandkårsutryckningar av olika slag sker direkt till eldhärden, dvs. att insatserna riktas direkt till företagen. Problemen är väl lokaliserade och insatserna kan göras med betydande träffsäkerhet, åtminstone vad gäller de kortsiktiga effekterna. Men när det gäller framtidssatsningar är det betydligt svårare att veta vad vi skall satsa på. Det finns dess värre inga metoder att i förväg peka ut vilka affärsidéer, produkter och företag som kommer att bli framgångsrika under de kommande årtiondena. Det är som bekant också svårt att förutse vilka företag och t.o.m. branscher som kommer att få svårast att hävda sig. Våra förutsägelser har en benägenhet att avspegla det just aktuella läget, och grundar sig självfallet på våra tidigare erfarenheter. En sådan erfarenhet är att vi ofta misstar oss om utvecklingen! Av de här skälen måste den offensiva, framtidsinriktade politiken i allt väsentligt ges en mer generell utformning. Vi måste framför allt skapa ett sådant företagsklimat att många enskilda människor och företag får möjlighet att testa sina idéer på marknaden. Visserligen kommer många, liksom hittills, att misslyckas, men det är det pris vi måste betala för att hitta vinnarna. Det allmänna företagsklimatet påverkas i mycket hög grad av den allmänna ekonomiska politiken, t.ex. av hur väl vi lyckas hålla tillbaka kostnadsutvecklingen, och av skattepolitiken, inte minst vad som händer med marginalskatterna. Men industripolitiken kan också spela en viktig roll i denna mer framåtsyftnde politik. Även de industripolitiska insatserna bör emellertid ges en så generell utformning som möjligt, dvs. vi bör undvika att genom politiska beslut styra resurserna till enskilda företag eller projekt. Uppgiften bör i stället vara att medverka bl.a. till en allmän kompetensuppbyggnad, vidare till ökade satsningar på forskning och utveckling och inte minst till service av olika slag till de mindre och medelstora företagen, som har en så viktig och livgivande roll i vårt näringsliv. Viktigt är också att genom olika generella insatser komplettera den privata kapitalmarknaden. Ett exempel härpå utgör den fond för industriell utveckling som vi föreslagit i propositionen och som vunnit utskottets stöd. Jag är övertygad om att den kommer att kunna spela en betydelsefull roll för många företag med otillräckliga resurser men med intressanta och utvecklingsbara projekt. Vi har i industridepartementet bara under den korta tid jag varit där kommit i kontakt med flera projekt som i princip borde kunna övervägas av den nya fonden. Det har gällt vitt skilda områden, t.ex. kollektivtrafik, medicinsk utrustning och teknisk utveckling vid pappersframställning. En stor del av den tekniska forskningen och utvecklingsarbetet sker inom företagen och finansieras också av dem. Men här spelar statliga insatser av en rad skäl ändå en central roll. Låt mig bara nämna några. Merparten av företagens insatser är inriktade på utveckling, omkring 90 26, medan den rena forskningen, som till stor del måste betraktas som en s.k. kollektiv nyttighet, sker och måste ske i statlig regi. Huvuddelen av satsningarna sker i de större företagen, omkring 85 96 i företag med mer än 1 000 anställda. I branscher som domineras av småföretag måste staten känna ett särskilt ansvar för forskningsoch utvecklingsinsatserna eftersom de enskilda företagen inte var för sig har resurser att bedriva sådant arbete. Bl. a. av detta skäl har STU:s verksamhet under senare år i allt högre grad inriktats mot mindre företag och enskilda uppfinnare. STU har också en viktig uppgift att fylla när det gäller att bygga upp kompetens på områden som är viktiga för stora delar av industrin. Det gäller t.ex. på elektronikområdet, där STU just nu förbereder en framställning till regeringen om en väsentligt vidgad satsning. Enligt vad jag erfarit kommer STU att föreslå att ca 75 milj.kr. satsas på ett treårsprogram. Jag räknar med att senare kunna återkomma till riksdagen med förslag på den punkten. Det råder stor enighet kring mycket av det jag här snuddat vid och också om mycket annat inom industripolitiken. Men det finns de som vill väsentligt förändra avvägningen mellan generella ekonomisk-politiska åtgärder och riktade insatser. Socialdemokraterna har t.ex. i sin partimotion, liksom i tidigare motioner om vissa branschproblem, föreslagit en väsentlig utbyggnad av det statliga planeringssystemet. Formlerna för att lösa industrins problem är ökad planmässighet, statliga strukturplaner, strukturbolag och strukturfonder. Staten, dvs. regeringen, om än efter samråd med andra parter, skall i planer ange nya produkter, ny produktionsteknik och marknadsinriktning osv. Exemplen skulle kunna mångfaldigas. Alla dessa planer och riktade insatser sägs vara ett alternativ till marknadskrafterna. Men det är, uppriktigt sagt, en aning svårt att förstå vad socialdemokraterna egentligen menar. Vi är helt överens om att marknadskrafterna inte löser alla våra problem. Som jag framhållit i den industripolitiska propositionen måste marknadskrafterna genom en rad olika åtgärder korrigeras och stödjas. Människor som drabbas av strukturomvandlingen måste få hjälp att anpassa sig till nya förhållanden. Bygder som har sämre förutsättningar än andra att locka till sig företag måste få stöd härtill genom regionalpolitiken. Fler exempel kan ges, men de här kan räcka. På de här punkterna råder ingen oenighet mellan oss. Däremot anser vi att det bör vara marknadskrafterna som skall avgöra produktionens inriktning i stort. Och den yttersta orsaken till de problem som uppkommer ute i företagen är ju i allmänhet att efterfrågeoch konkurrensförhållandena ändrats. Jag kan ta ett par exempel. Varven har problem därför att efterfrågan på fartyg minskat drastiskt samtidigt som nya slagkraftiga konkurrenter etablerat sig på marknaden. LKAB har svårigheter därför att stålproduktionen minskat dramatiskt, och dessutom har nya konkurrenter med lägre produktionskostnader dykt upp, t.ex. i Brasilien och Australien. I vår konkurrensutsatta industri avsätts mellan 40 och 50 26 av varorna på exportmarknader. Våra möjligheter att genom politisk styrning påverka exportmarknaderna är utomordentligt små, oavsett vad man i övrigt kan tycka om själva idén. De här marknadskrafterna kan inte ens socialdemokraterna tro sig kunna behärska, hur anonyma och planlösa de än upplevs vara. Vad som återstår, om det finns någon substans bakom retoriken, är då möjligheten att de anser sig bättre än andra kunna förutse marknadsutvecklingen både när det gäller var neddragningen blir nödvändig och när det gäller var expansionen bör ske, så att de i god tid kan möta den. Det vore naturligtvis önskvärt att vi kunde göra sådana förutsägelser, men som jag tidigare framhållit visar erfarenheterna knappast att vi har någon unik förmåga att förutse marknadsutvecklingen. Precis som socialdemokraterna säger i sin motion vore det önskvärt att genomföra erforderliga anpassningsåtgärder under tider när efterfrågan på arbetskraft är stor. Men det innebär ju att det var under den förra högkonjunkturen, då socialdemokraterna fortfarande hade regeringsansvaret, som man skulle ha genomfört de anpassningsåtgärder som senare visat sig nödvändiga. Varför gjorde man inte det då? Ja, säkert inte på grund av handlingsförlamning - för att använda årets modeord — utan därför att man inte förutsåg vilka svårigheter som väntade bakom knuten. I stället för att t.ex. planera för neddragning inom handelsstålindustrin planerade man för Stålverk 80. Och dessutom: Även om man nu skulle kunna förutse framtiden, hur ofta vågar politiker minska produktion och sysselsättning, innan behovet av en strukturförändring är fullt synbart för de berörda? En av de stora fördelarna med en marknadshushållning med decentraliserat beslutsfattande är att olika bedömningar får möjlighet att påverka utvecklingen. En del av dessa kommer att visa sig vara felaktiga, andra riktiga, men konsekvenserna av att några gör fel blir mindre när de balanseras av andra än när de får genomsyra hela ekonomin. Självfallet innebär inte det här att staten kan avstå från att göra egna bedömningar. När vi vidtar åtgärder, måste vi grunda dem på antaganden om framtiden och om hur vårt handlande kommer att påverka utvecklingen. Men eftersom också statens framtidsbedömningar är osäkra och räckvidden av misstag så stor, finns det ingen anledning att vidga området för statens beslutsfattande mer än vad som är praktiskt behövligt. När det gäller konkreta insatser i industripolitiken, insatser som syftar till att skydda människor i en utsatt position, då kan vi oftast enas över partigränserna. Men det finns alltså på industripolitikens område viktiga attitydskillnader, som i ett längre perspektiv skulle ge ganska olika återverkningar på utvecklingen i vårt land. Medan vi vill lägga tonvikten på marknadshushållning och decentraliserat beslutsfattande, så vill socialdemokraterna ha mer av planhushållning och centralt beslutsfattande. Medan vi i den offensiva industripolitiken vill lägga tyngdpunkten på generella åtgärder, så vill socialdemokraterna lägga den på de selektiva. Herr talman! Riksdagen har i dag att ta ställning till förslag om flera viktiga konkreta insatser för svensk industri. Men långt viktigare är trots allt vilka allmänna riktlinjer för statsmakternas agerande som skall gälla i framtiden. Det är viktigt att vi i dag slår fast att vi också i framtiden skall ha ett ekonomiskt system i Sverige som grundar sig på en social marknadshushållnings principer.

Herr talman! Det föreliggande utskottsbetänkandet behandlar inte bara propositionen 123 om riktlinjer för industripolitiken utan också de delar av vudgetpropositionen som direkt handlar om industripolitiska åtgärder, och det behandlar också propositionen 184 om styrelserepresentation i aktiebolag m.m. och inte mindre än 67 motioner. Självfallet kan jag inte beröra alla de viktiga punkter som aktualiseras i betänkandet, utan jag skall ägna mig åt några få och lägga synpunkter på dem. Propositionen 123 får betraktas som den betydelsefullaste eftersom den avser att behandla riktlinjerna för industripolitiken. Därför skall jag börja med att lägga några synpunkter på den frågan. Denna proposition har emotsetts med mycket stort intresse, dels eftersom den varit på tal länge, dels eftersom den planlöshet som karakteriserat industripolitiken under de gångna åren nu skulle förbytas i klara riktlinjer. Propositionen är också tjock och imponerande, stilistiskt rätt välskriven och lättläst. Men när man väl kommit igenom den konstaterar man — som så ofta är fallet när man läser tegelstensromaner — att den egentligen inte innehåller någonting utom en massa ord. Hemingway sade en gång: ” När jag är trött och utarbetad, då blir det en tjock roman av det jag skriver, men när jag är pigg och i form, då blir det bara en novell av samma stoffmängd.” Jag tror inte det skulle ha varit så tokigt om propositionsförfattaren tagit litet semester innan han startade. I propositionen sjungs den fria marknadsekonomins lov sida upp och sida ner, precis som industriministern gjort här i talarstolen. Att marknadsekonomin de senaste åren i förfärande grad visat sin bristande förmåga att garantera människornas trygghet i anställningen och industribranschers utveckling och fortlevnad, det tycks nästan helt ha undgått propositionsförfattaren. Visserligen konstaterar man då och då att samhället måste gå in med sociala åtgärder och medel för att rätta till vad marknadsekonomin skadar, men på nästa sida framställer man återigen marknadsekonomin som den säkra garanten för vår trygghet — detta trots att regeringen tvingats till att vidta åtgärder, som industriministern också medger här. Man gör på flera ställen riktiga och rätt skarpsinniga analyser av näringslivets problem, både nu och på lång sikt. Men analyserna leder bara alltför sällan till förslag om åtgärder. Jag skulle — med användande av Luthers teologi — kunna säga att man visserligen når fram till syndamedvetande men aldrig uppnår ånger och bättring. Det embryo till näringspolitiska riktlinjer som man med god vilja kan hitta i propositionen skulle jag vilja karakterisera som en medveten passivitet från samhällets sida. Marknadsekonomin löser alla våra problem bara samhället håller sig borta. Endast när företagen kommer och ber om hjälp skall samhället ingripa, och då helt på företagens villkor. När industriministern här säger att det är mycket svårt att planera så är ju detta sant. Men hans slutsats blir: Därför skall vi låta bli att planera och överlåta hela planerandet åt anonyma krafter. Han säger att detta är så svårt att politiker inte skall blanda sig i det. Ja, många ting är svåra. Men vi kan ju inte gärna sätta oss ner och bara bli förskräckta över det. Vi kan inte gå och hänga oss av skräck för att drunkna, som någon sade. Det innebär inte att samhället har patent på förståndet, men samhället skall initiera planering osv. Det är väldigt lustigt när industriministern säger: Man planerade på stålets område när det var dåliga tider för stålet — det var tokigt. Är det inte så att man måste planera för en bransch, även när den är i nedgång — planera hur den skall kunna klara sig i konkurrensen, kunna utvecklas och överleva — och inte bara låta allt gå i botten? Detta är de kommentarer jag vill göra i det här sammanhanget. Det är betecknande att det är bara moderaterna som i sin partimotion finner att propositionen i stort överensstämmer med deras syn. Men också de riktar hård kritik mot regeringen därför att den i något sammanhang har tänkt sig åtgärder som åtminstone kallas aktiv näringspolitik. Likaså får regeringen väldiga rallarsvingar från höger därför att den i några vändningar framhåller att någon form av löntagareller medborgarfonder kan tänkas. Centern — tydligen med förre industriministern Nils Åsling som medförfattare — finner för sin del att regeringens principiella riktlinjer för industripolitiken inte kan accepteras. Man säger helt riktigt att om marknadsekonomin skall fungera i ett modernt samhälle så krävs det att staten ställer upp vissa klart formulerade mål. Det har man i detta parti lärt av att under ett par år ha konfronterats med den kalla verkligheten, där Åslingdoktrinen snabbt vissnade och visade sig otillräcklig. Men när man sedan kommer till utskottsbehandling och kammarbeslut har man glömt allt det här för glädjen att få skriva ihop sig med såväl folkpartister som moderater. Inför kravet på borgerlig treenighet är tydligen alla sakskäl glömda. Då bara blundar man och skriver. Man skulle kunna säga att centern, i glädjen över att få med den mening de framför allt tillskriver sig, accepterar trebetygsuppsatser som riktlinjer för rikets näringspolitik. Den meningen lyder: ”Den tekniska utvecklingen bör främja ekologisk balans och en human livsmiljö.” Den borgerliga hopskrivningen blir därför mest en polemik, en polemik mot den socialdemokratiska motionen. Ja, borgerlig enighet består tydligen nu som förr i att man är emot socialdemokraterna. Det är man ense om. Vad man är för är betydligt svårare att klara ut — det vet man inte riktigt. För socialdemokraterna är det självfallet omöjligt att acceptera den passiva och förnöjda syn på industripolitiken som propositionen pläderar för. För oss är näringslivets utveckling en angelägenhet för hela samhället, dvs. inflytandet måste delas mellan samhällsorganen, företagen och de anställda. Enligt vad regeringen framhåller i sin proposition kommer inom den svenska industrin under de närmaste åren att ske omfattande strukturella förändringar, som kommer att beröra tiotusentals anställda och deras familjer och som kommer att innebära konsekvenser för många orter och regioner i vårt land. Regeringen finner det tydligen helt riktigt att denna omfattande process skall styras av företagen och av de enskilda ägarintressena. En sådan politik är inte bara ett hot mot tryggheten för de anställda. Den försvårar också strävandena mot balanserad regional utveckling och är ett hot mot stora delar av vårt land. En fortsatt industriell expansion är nödvändig i vårt land för att ge människor arbete och trygghet öch för att skapa de resurser vi behöver för fortsatt utjämning av klyftorna i samhället. En sådan industriell utveckling måste bygga på effektivisering och utbyggnad av våra basindustrier men också på en effektiv satsning på framtidsinriktade investeringar i nya produkter, ny produktionsteknik och nya marknader. Därför krävs ökade resurser för en samhällsledd planering av industrins utveckling i samverkan mellan stat, företag och anställda. Det krävs stora och målmedvetna satsningar på forskning och industriell utveckling liksom ökade insatser för att stimulera exporten. Där är vi helt överens med industriministern — om han fullföljer den tanke han själv framförde här. Industrins kapitalförsörjning måste också tryggas om vi skall komma ur den kris vi haft under de senare åren, då industriinvesteringarna år för år har sjunkit. Kapitalförsörjningen måste till stor del ske i kollektiva former. Särskilt den mindre industrin måste ges förbättrade utvecklingsmöjligheter, och den samhällsägda industrisektorn måste utvecklas och ges en aktiv roll. Det gäller såväl i fråga om strukturomdaningen som i arbetet att skapa nya produkter. De anställdas inflytande i industrin måste också stärkas. Det här är några av de åtgärder som vi anser måste till för att sätta fart på Sverige. De främsta förutsättningarna är dock beslutsamhet och en stark vilja att bygga upp vårt näringsliv till gagn för alla medborgare. Den passivitet och den bristande vilja och tilltro till vårt näringslivs utvecklingsförmåga som skymtar i regeringens riktlinjer kan inte godtas. Vi kräver en aktiv industripolitik. Därför bör riksdagen med avslag på propositionen godkänna de socialdemokratiska riktlinjerna för industripolitiken. Jag övergår så till att helt kort kommentera några av beslutspunkterna i betänkandet. Låt mig allra första konstatera att den centrala fond för industriutveckling som tillkom under den socialdemokratiska regeringen men som avskaffades av trepartiregeringen nu återkommer. Enigheten är total om att upprätta denna fond på 300 miljoner. Jag skall inte grumla enighetens glädje med att påminna om de underliga argument som från visst håll användes för att avskaffa fonden en gång. Det sägs att det varder glädje i himlen över varje syndare som sig omvänder och bättrar. Jag skall därför inte kommentera det hela mer än att jag hälsar förre industriministern Åsling välkommen att som en botfärdig syndare vara med oss om att upprätta den här fonden. När det gäller stödet till de regionala utvecklingsfonderna liksom inrättande av vissa utvecklingsbolag har en uppgörelse träffats mellan socialdemokraterna och centern om en väsentlig förbättring av regeringens förslag. Dessa regionala fonder får nu en förstärkning på dels 300 miljoner i direkt anslag, dels ytterligare 300 miljoner i form av en rikgäldskredit. Deras möjligheter till utlåning till företagen har således kraftigt förstärkts. Därutöver får fonderna ett med 10 miljoner förhöjt anslag för administration. Det socialdemokratiska yrkandet om försöksverksamhet med regionala investmentbolag kommer till konkret förverkligande i två län. SVETAB ges möjligheter att bilda ytterligare två regionala investmentbolag och får därjämte 30 miljoner ytterligare för sin allmänna verksamhet, allt enligt centermotionens förslag. Vi har även kunnat enas om att de rikstäckande utvecklingsbolag som socialdemokraterna har föreslagit kommer till stånd inom områdenas trafiksystem, miljövård och energi. Vi ser dessa utvecklingsbolag som synnerligen betydelsefulla för utveckling av nya idéer inom industriproduktionen, och bolagen passar väl in i de förslag som kommer från en grupp som sysslar med forskningspolitik. Samtidigt har centern kunnat få gehör för vissa andra utvecklingsbolag. Jag noterar dessa ting som mycket betydelsefulla förbättringar av regeringsförslagen. IVA, som utskottet finner gör mycket betydelsefulla insatser inte minst för utlandsbevakningen inom teknologin liksom i fråga om idékläckande och liknande, får ett i förhållande till regeringsförslaget fördubblat anslag på två miljoner, med anledning av motioner från socialdemokraterna och moderaterna, som här kunnat enas. När det gäller ett utökat stöd till STU, alltså styrelsen för teknisk utveckling, tillstyrker utskottet en socialdemokratisk motion med krav på ett med 20 miljoner ökat anslag, bl.a. för sådant utvecklingsarbete som initieras av de anställda. När det gäller regionala utvecklingscentra liksom regionala utvecklingsbolag föreligger ett flertal motionsförslag. Utskottet har dock funnit att de behov som påpekas i motionerna bör kunna tillgodoses inom ramen för de kraftigt utökade anslagen till de regionala utvecklinzsfonderna liksom den centrala utvecklingsfonden, allra helst som nu också möjligheten till regionala investmentbolag öppnas på försök. Jag är medveten om att det i många av dessa motioner redovisas mycket akuta behov. Detta gäller kanske inte minst Linköping, som har svårigheter och kanske kommer att få ännu flera sådana och därför behöver denna tekniska utveckling. Men jag tror att man med hjälp av dessa utökade resurser och inte minst med utnyttjande av den centrala fonden bör kunna komma till rätta med en del av dessa problem. Jag tror inte att den form av utvecklingsbolag som staten varit med om att skapa i Skellefteå är den form som Linköping behöver. I såväl den socialdemokratiska som den centerpartistiska partimotionen framförs förslag om inrättande av s.k. handelshus för att främja exporten. Utskottet har enats om att föreslå att frågan om inrättande av handelshus bör utredas inom regeringskansliet. Arbetet bör bedrivas skyndsamt. Detta bör kunna bli av mycket stor betydelse för att främja exporten, inte minst för småföretagen. När det gäller företagens kapitalförsörjning har en mängd uppslag lagts fram i de olika motionerna. Särskilt i partimotionerna tar man upp en hel del förslag, som är av den typen att de väl mest är att betrakta som förövningar inför valrörelsen. Där talas om en femte AP-fond, om lån av tysk modell, om projektfond osv. Vi har från socialdemokratiskt håll upprepat vårt förslag om att inrätta en strukturoch industriutvecklingsfond, som skulle få 2000 miljoner i investeringsanslag och sedan kunna förstärka sina utlåningsmöjligheter med ytterligare 2 000 miljoner t. v. genom upplåning. De borgerliga avstyrker på nytt denna fond, som vi anser skulle kunna bli av mycket stor betydelse för strukturutvecklingen. Vi fullföljer vårt förslag i reservation 2, som jag yrkar bifall till. Även vårt förslag om förstärkning av investeringsbankens utlåningsmöjligheter för vi fram reservationsvägen. I motioner från såväl socialdemokratiskt håll som centerhåll framförs synpunkter på behovet av att staten skall kunna styra rekonstruktionsarbetet när det gäller företag på obestånd eller i konkurs. Utskottsmajoriteten har efter diskussion enats om att föreslå riksdagen att begära att regeringen genom tilläggsdirektiv till företagsobeståndskommittén låter utreda frågan helt förutsättningslöst. Förhoppningsvis kan denna viktiga fråga på det sättet lösas inom en snar framtid. I propositionen 184 föreslår regeringen att lagen om styrelserepresentation i aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser, som gällt under en treårig försöksperiod, nu skall gälla för ytterligare ett år. Samtidigt undantas vissa bolag. Ett flertal motioner har väckts i frågan. Men socialdemokraterna i utskottet, som har kommit att diktera utskottsskrivningen i det här fallet, föreslår att lagens giltighet förlängs med fem år och får behålla sin nuvarande lydelse, eftersom vi anser att den har stor betydelse för att öka informationsutbytet mellan företag och anställda och samhället. Vi vill också att regeringen till fullo skall tillämpa lagen, vilket inte sker f. n. Men samtliga borgerliga ledamöter reserverar sig mot förslaget, dock med olika motiveringar. Självfallet finns det många andra viktiga punkter i betänkandet som jag borde kommentera, men tiden medger inte att jag fortsätter. Yrkandena och förslagen finns ju i utskottsbetänkandet, som jag förutsätter att ledamöterna tar del av. Herr talman! De frågor vi diskuterar i samband med detta utskottsbetänkande är av utomordentlig betydelse för hela svenska folket. Det gäller frågan på vad sätt vi skall kunna ytterligare utveckla och stärka vårt näringsliv, hur vi skall kunna skapa arbete och trygghet för alla och regional balans i landet. Det är människan som måste stå i centrum. En industriell utbyggnad har inget värde i sig, utan den har värde endast i den mån den gynnar de många människornas trygghet och välfärd och bidrar till utvecklingen mot bättre fungerande demokrati och medansvar för alla. Jag yrkar därför bifall till de socialdemokratiska reservationer som är fogade vid utskottsbetänkandet, nr 1, 2, 8, 12, 14, 20, 25 och 28. På övriga punkter yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Industrikrisen har visat näringspolitikens otillräcklighet och brister. Samhällsutvecklingen och de internationella perspektiven motiverar en grundläggande analys av näringspolitikens mål och medel inför 1980 talet. Är då denna grundläggande analys den som regeringen presenterar i sin proposition 123 om riktlinjer för industripolitiken? Förvisso inte. Det är klent med analysen. De uppställda målen, i den mån de förekommer, är ålderdomliga relikter från liberalismens barndom. Jag skall emellertid inte anklaga regeringens företrädare för detta, allra minst industriministern som har annat att göra än tänka på hävdvunna principer och ålderdomliga dogmer. Jag skulle därför så här i början av debatten vilja föreslå att vi betraktar de riktlinjer för industripolitiken som propositionen anger såsom ett sällsamt mellanspel i svensk näringspolitik, ett mellanspel som äger giltighet i tillämpliga delar över sommaren, då Sverige ändå har stängt för semester. I höst måste vi på nytt ta itu med näringspolitiken, men från andra utgångspunkter. Det går säkert bra ändå för gamla Sverige. Industriministern har visat sig med framgång kunna rykta sitt värv utan att vara bunden av några särskilda principer. Sådan är nämligen den industriella verkligheten f.n. Det är väl denna något uppgivna eller skall man säga sangviniska syn på situationen som även bemäktigat sig det hårt arbetstyngda näringsutskottet och som avspeglar sig i utskottets värdering av de industripolitiska riktlinjerna. Utskottet har sålunda funnit att regeringens riktlinjer måste, som det heter, modifieras i vissa avseenden. Utskottsmajoriteten uttrycker sig synnerligen hänsynsfullt, men det går inte att ta miste på att man egentligen helt underkänner riktlinjerna. Utskottsmajoriteten ansluter sig i det avseendet till centermotionen och ställer upp några punkter, som visserligen utskottets värderade herr ordförande nu har försökt undervärdera i sin polemik men som ändå onekligen anger viktiga hållpunkter för ett icke-socialistiskt handlande inom näringspolitiken under 1980-talet: 1. Marknadsekonomin skall baseras på ett decentraliserat näringsliv. — Det betonade f. ö. också industriministern i sitt anförande. 2. Marknadsekonomin skall vara socialt inriktad och anpassad. 3. Näringslivets uppgift skall vara att tillgodose angelägna krav i samhällsutvecklingen när det gäller regionalpolitik och sysselsättningsutveckling. 4. Den tekniska utvecklingen bör främja ekologisk balans och utvecklingen mot en optimal livsmiljö. Det är, herr utskottsordförande, mycket väsentliga principer i en ickesocialistisk näringspolitik. Mer koncentrerat och med större eftertryck hade heller knappast modifieringen — eller, jag skulle vilja säga avståndstagandet, från regeringens riktlinjer — kunnat formuleras. Det är mot den här bakgrunden som man med stort intresse tar del av den socialdemokratiska reservationen beträffande riktlinjerna. Men som kammarens ledamöter redan torde ha upptäckt är det ett torftigt dokument, ja, ett torftigare dokument torde man få leta efter i riksdagens annaler. Här är det alltså inte ens fråga om något som skulle kunna betecknas som en trebetygsuppsats, varom utskottets ordförande nyss talade. Vad socialdemokratin egentligen vill inom näringspolitiken skall tydligen även fortsättningsvis förbli en väl bevarad hemlighet för svenska folket. Det kan väl ändå inte vara så, att det största oppositionspartiets hela principiella utgångspunkt för näringspolitiken begränsas till avståndstagandet till en överdriven tilltro till marknadskrafterna och hävdandet av aktiv medverkan från samhällets sida till industrins utveckling? I den socialdemokratiska partimotionen återfinns visserligen sju punkter som skall vara sammanfattningen, själva kvintessensen, av den socialdemo kratiska näringspolitiken. Dessa sju punkter är emellertid så allmänt hållna och så menlösa till sin karaktär att de mycket väl skulle ha kunnat användas även som en sammanfattning av regeringens proposition. Det finns emellertid en punkt av de sju som den nuvarande regeringen naturligtvis inte skulle kunna tänka sig att framföra, nämligen kravet på övergripande planering — detta har ju dagens debatt redan visat. Jag vill dock för min del gärna ge socialdemokraterna rätt i detta krav. Vi är överens om kravet på bättre planmässighet både när det gäller samhällets näringspolitik och när det gäller näringslivets eget agerande, men jag är inte överens med socialdemokraterna om hur denna planering skall genomföras. Från centerns sida hävdar vi att en ökad planering när det gäller strukturutveckling och marknadsföringsinsatser i första hand är en näringslivets egen uppgift. Först om näringslivet självt inte med tillräcklig kraft kan samla sig till insatser bör samhället inskrida. Socialdemokraterna å sin sida kräver samhällets styrande hand i det mesta, medan den nuvarande regeringen — om jag har förstått det något luddiga förslaget till riktlinjer rätt — inte vill veta av någon planering alls. Det kan måhända vara betecknande för situationen i vårt lands politiska liv att det är i en fråga som denna som den ideologiska vattendelaren i näringspolitiken återfinns. Utan en övergripande strategisk planering, t.ex. i branschernas egen regi, fruktar jag att ökade samhällsingripanden blir ofrånkomliga, med den risk för byråkratisering av näringsliv och näringspolitik som detta medför. När socialdemokraterna i sin motion säger att den s.k. Åslingdoktrinen övergavs av trepartiregeringen är alltså detta påstående helt felaktigt. Ingvar Svanberg var inne på samma tema nyss. Tanken att företagens resurser, inte minst i fråga om personal och kunnande, måste nyttiggöras i en strukturomvandlingsprocess, är nämligen alltjämt oförminskat angelägen. Samhällets åtgärder skall avpassas så att dessa resurser nyttiggörs i så stor utsträckning som möjligt — åtgärderna skall inte ersättas av allehanda administrativa åtgärder från samhällets sida. Näringspolitiken måste därför utformas så att företagen uppmuntras, ja, provoceras att aktivt spela med i den process som en fortlöpande anpassning till marknadsförutsättningarna innebär. Detta försummade socialdemokraterna under den tid de hade ansvaret för näringspolitiken. Det var en epok som manifesterades av kolartro på centrala institutioner och stora industriprojekt — industriministern påminde nyss om det: varven, Stålverk 80, hela den massiva kärnkraftssatsningen etc. Inte heller med den politik som den nuvarande regeringen bedriver tror jag emellertid att man bidrar till att öka företagens benägenhet att spela med i näringspolitiken, men nu är det helt enkelt därför att det saknas klart definierade mål från samhällets sida i näringspolitiken. Om man frågar första bästa direktör eller fackföreningsordförande man möter hur färdriktningen för näringspolitiken i folkpartiets Sverige är får man underligt vilsna och svävande svar. Det är beklagligt, tycker jag, att folkpartiet inte bättre tog till vara lärlingstiden i trepartiregeringen. Även om det näringspolitiska beslut Sveriges riksdag nu går att fatta, som så mycket annat denna underliga vår, bär provisoriets prägel finns det några karakteristiska utvecklingsvägar som jag vill närmare kommentera. Den första av dessa vägar, som beträddes under trepartiregeringens dagar, är den som bär mot en decentraliserad näringspolitik. Etableringen av de regionala utvecklingsfonderna, som en följd av trepartiregeringens s.k. småföretagspaket, är det betydelsefullaste steg inom näringspolitiken som vi tagit i detta land på mycket lång tid. Därmed fick vi en regional organisation för näringspolitiken med egen kompetens och egna resurser och en regional förankring. Vi hade förordat att ett nytt stort steg skulle tas nu för att förbättra utvecklingsfondernas resurser. Den omständigheten att det direkta medelstillskottet om 300 miljoner kompletteras med en statlig garanti för upplåning av ytterligare 300 miljoner kan i nuvarande situation sägas vara någorlunda tillfredsställande, även om det inte tillgodoser de krav vi har framfört. Det finns skäl understryka det angelägna i att detta garantisystem utformas så att det ger tillräcklig smidighet i handläggningen och inte minskar fondernas självständighet när det gäller kreditbedömningen. Det är också betecknande för propositionens brister att utskottet känner sig föranlåtet att beställa ökade åtgärder från regeringens sida för att ge fonderna möjlighet att stimulera de mindre företagens marknadsföring. Detta är nämligen ett av svenskt näringslivs stora underutvecklade områden. Det är angeläget att anslaget till fondernas administration nu räknas upp med de 10 miljoner vi föreslagit, och vi har dess bättre fått majoritet för detta. Under den korta tid som förflutit sedan fonderna tillskapades har man nämligen kunnat notera hur de personella resurserna blivit mycket hårt ansträngda. Utskottet föreslår nu också — något överraskande, eftersom det innebär att folkpartiets ledamöter övergivit tidigare accepterade principer — att fondernas styrelser skall genom statens direktiv få representanter för företagare och fack. När jag skrev propositionen 1977 förordade jag att ansvaret för valet av styrelser skulle läggas i landstingens händer. Utgångspunkten var givetvis att någon mer representativ församling på regional nivå än landstingen finns inte. Det är minst av allt lämpligt att ge en sådan församling en pekpinne från centralt håll beträffande hur styrelserna skall vara sammansatta. De skäl som nu anförs för att ändra den tidigare ordningen är alltså inte övertygande — principiellt är skälen t.o.m. beklämmande. Den andra viktiga vägen som utskottet föreslår att man skall vandra vidare på är den som avser utveckling och forskning. Även i detta avseende är det initiativ från trepartiregeringen som man fullföljer. Ytligt betraktat kan det förefalla som om det tillskapas många nya institutioner och att utskottsmajoriteten gripits av en övertro på institutionernas roll i näringspolitiken. Så är dock inte fallet. Om man vill fullfölja strävandena till diversifiering och decentralisering av näringslivet, får man inte dra sig för att skapa lämpliga redskap för den uppgiften. Utvecklingsbolag för särskilda teknikområden är ett sätt att koncentrera insatserna inom särskilt intressanta utvecklingsområden för att få maximal effekt. Sent omsider försvinner nu gamla låsningar i politiken. T. o. m. utvecklingen av alternativa energikällor betraktas nu som angelägen, och inom den sektorn finns förvisso mycket intressanta resultat att hämta av utvecklingsarbetet. Även den regionala baseringen av investmentbolag med Svetab som huvudman, som inleddes av trepartiregeringen, fullföljs nu med i första hand två nya utvecklingsbolag i anknytning till de regionala utvecklingsfonderna i Jämtland och Västerbotten. Det är också glädjande att vi fått socialdemokraternas stöd för tillskapandet av två nya regionala investmentbolag. Det finns nämligen redan intressanta erfarenheter att redovisa inom Svetab när det t.ex. gäller att spåra upp blivande företagare, hjälpa dem i gång och utbilda dessa personer för deras uppgift. Även dessa bolag skall ses som ett komplement till utvecklingsfonderna. Det finns anledning betona att det är angeläget att verksamheten i de regionala investmentoch utvecklingsbolagens regi sker i nära anknytning till utvecklingsfondernas verksamhet. Jag beklagar att det inte har gått att samla majoritet för centerns förslag till en särskild projektfond. En sådan fond skulle nämligen lösa ett av innovatörernas svåraste problem just nu, nämligen att utveckla en idé till en marknadsanpassad produkt. Ingvar Svanberg sade att centern tänker om när det gäller utvecklingsinsatserna genom att vi nu accepterar inrättandet av en central utvecklingsfond. I vad gäller de större industriella projekten var det faktiskt en fråga som väcktes i den gamla trepartiregeringen i samband med utformandet av varvspolitiken. Vi hade alltså redan då planerat att för större industriella utvecklingsprojekt skapa en bas som skulle möjliggöra deras realiserande. Jag uppfattade det som att Ingvar Svanberg beklagade regionaliseringen av den gamla utvecklingsfonden. Var det ändå inte av stort värde att utvecklingsfonderna fick möjlighet att också ge lån och stöd för projekt? Den möjligheten åstadkoms ju genom regionaliseringen av den statliga utvecklingsfonden. Naturligtvis är inte dessa nya redskap för att främja de mindre företagens verksamhet avgörande för näringslivets utveckling i stort. Det allmänna klimatet, attityden till företagandet och den ekonomiska politiken är de grundläggande faktorerna. Inför 1980-talet är det framför allt angeläget att samhället nu anger sina mål, så att människorna i arbetslivet, i stora som små företag, inte behöver sväva i tvivelsmål om näringslivets villkor inför framtiden, och näringslivets roll i samhället. Löntagarfondsdebatten, sådan den initierades av socialdemokraterna, kan vara en lämplig illustration till hur situationen blir, om man inte anger klara, koncisa mål och också är beredd att tala om vilken färdriktning man skall ha. Den trånga sektorn i näringslivet inför 1980-talet är inte riskkapitalet, den utbildade personalen eller andra dagens bristområden utan helt enkelt nyskapandet och benägenheten hos enskilda människor att känna stimulans och motiv för ansvarstagande.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

Herr talman! Det är inte utan en viss njutning man lyssnar till Nils Åsling — som magister Åsling skulle jag vilja karakterisera honom — när han fortsätter sitt betygsutdelande till den nuvarande regeringen och dess industriminister. Trebetygsuppsats — den beskrivningen vet alla här i kammaren härstammar från Nils Åsling själv. Däremot är han så nöjd över kompromissen i utskottet att han tydligen är beredd att upphöja den till betydligt högre höjder. Det är allra minst fråga om ett licentiatarbete. Jag tror emellertid att det är litet tokigt av Nils Åsling att göra på det sättet. Han talar nu litet övermaga om att detta är ett sällsamt mellanspel, som kan få gå för i sommar — regeringen måste ju ändå handla. Ja, just på det sättet gjorde Nils Åsling, som själv är grundläggare till denna luddighet. För honom fanns inte några klara riktlinjer, utan han hoppade från fall till fall, från tuva till tuva. Det menar han är klokt och vettigt. Sedan går Nils Åsling över till att säga att socialdemokraternas motion är ett torftigt dokument. Det är luddigt osv. Jag skulle inte säga det, om jag stod för den samskrivning som finns i utskottsbetänkandet, för där är man verkligen luddig. När man talar om att den tekniska utvecklingen bör främja ekologisk balans och human livsmiljö, så är ju det någonting som vi allesammans kan skriva under på. Det kan både socialdemokrater, folkpartister och alla andra hålla med om, om det bara är det det gäller. Och detta var det enda som talesmannen för Nils Åslings parti hade att framhålla som värdefullt i samskrivningen. Därefter kommer Nils Åsling in på frågan om hur den socialdemokratiska politiken skall se ut. När Nils Åsling skildrar den är den verkligen en ganska underlig politik. Men nu är den inte sådan som han försöker skildra den. Vi vill ha ett aktivt arbete från företag, samhälle och anställda för att skapa ett näringsliv som fyller de uppgifter som vi önskar oss. Vi skall inte sitta och vänta i all stillhet på att industrin skall se till att vi samtliga blir rika och väl försörjda. Vi får alla vara med i detta arbete och delta på det sätt som vi kan. Nils Åsling fortsätter: Åslingdoktrinen är död, säger socialdemokraterna, men den är ju fortfarande levande — det är väldigt viktigt att ha den. Man skall få företagen att ta sitt sociala ansvar — de skall inte komma till samhället och be om hjälp. Företagen skall ta sitt sociala ansvar i alla situationer. Det där är väldigt intressant. Det skulle inte ha varit dumt om Nils Åsling hade predikat det inom t.ex. NCB litet tidigare, innan samhället tvingades att gå in. Det är litet farligt att gå ut och vara alltför stor i truten, när man vet att företagen inte kan klara problemen utan att vi måste ha en annan styrning. Sedan säger Nils Åsling något som är beklämmande, om jag får använda samma uttryck som han själv använder. Den centrala fond som nu tillkommer skapades av trepartiregeringen, idémässigt i varje fall, säger Nils Åsling. Men den gamla centrala fonden måste man avskaffa först och skicka ut ilänen. Man kunde inte ta de pengarna någon annanstans, utan man måste liksom slakta den fond som fanns och sedan hitta på en alldeles egen. Det där är väl ändå att stå på huvudet. Jag tror inte att Nils Åsling riktigt passar för rollen som clown i den här cirkusen. Jag tycker att han skall skaffa sig en bättre position.

Herr talman! Jag kanske kan säga att herrar Svanberg och Åsling delvis gör undan jobbet åt mig, därför att deras kritik och polemik på något sätt upphäver varann och egentligen ger det slutresultatet att propositionen inte är så illa hopkommen. Får jag börja med några ord till Ingvar Svanberg. Han citerade Hemingway och menade att propositionens digra format var ett uttryck för att vi varit trötta, för när Hemingway var trött skrev han långa romaner. Nu är ju inte propositionen särskilt diger, den är ganska tunn. Däremot är den socialdemokratiska partimotionen, med motionsmått mätt, en ovanligt diger produkt. Jag överlåter åt kammaren att själv dra slutsatsen av Hemingways tankar i sammanhanget. Jag vill dock i viss mån returnera Ingvar Svanbergs komplimang. Han sade att propositionen är en delvis skarpsinnig analys, men recepten är dåliga. Jag tycker att den socialdemokratiska motionen på vissa punkter har förtjänster i analysen men mindre förtjänster när det gäller recepten. Huvuddelen av det Ingvar Svanberg hade att anmärka har jag bemött i mitt inledningsanförande. Vi har olika mening om i vilken grad samhället bör gå in planerande och riktningsgivande, och det är det som här har kommit till uttryck. Dock är det fel när Ingvar Svanberg säger att det endast är när företagen kommer och ber om hjälp som vi vill göra några industripolitiska satsningar. Vi föreslår ju i denna proposition utbyggnad av olika medel, framför allt generella, för att stärka en framåtsyftande industripolitik och för att öka möjligheterna till offensiva satsningar. Jag skall dra en barmhärtighetens slöja över diskussionen om stålplaneringen. Jag hänvisar den intresserade till att läsa doktor Wallanders intressanta analys av prognosmakandet här i landet. Där intas en hedersplats av det socialdemokratiska stålprognoserandet som det tokigaste i den vägen som hittills har förekommit. Låt mig säga till Nils Åsling att jag tycker att han är en mycket modig man. Att inför kammaren prångla ut en så mager produkt som centerns partimotion om industripolitiken som ett angivande av färdriktningen av annan klarhet och skärpa än den som finns i propositionen är modigt — någon kunde ju komma på idén att läsa motionen. Den person som försöker ta den som riktlinje för framtiden blir verkligen vilsen. Nils Åsling hänvisar till vissa sentenser — mål — som finns angivna i centermotionen och som utskottet har godtagit. Vi ansluter oss gärna till dem. Kammaren förstår lätt varför, om jag läser upp några av de mål som nu som en precisering av propositionen skall ange färdriktningen framöver. Centern anger följande ”klart formulerade” mål, och de har delvis också influtit i utskottsbetänkandet, och gärna det. Hör och begrunda! ”--- målet för näringspolitiken skall vara att skapa en rationell och funktionsduglig produktionsapparat med största möjliga internationella konkurrenskraft”. Vem här ansluter sig icke till detta? Vem vill ha en orationell och icke fungerande produktionsapparat utan konkurrenskraft? Vidare skall näringslivet tillgodose angelägna krav i samhällsutvecklingen. —- Ja, det tycker vi nog alla. Näringspolitiken bör medverka till att klara de sysselsättningspolitiska målen. — Det är förvisso önskvärt. Näringspolitiken bör medverka till en bättre regional balans och teknisk utveckling i samhället, som skapar ekologisk balans och human livsmiljö. — Allt detta är lovvärt och lätt att ansluta sig till, men möjligen icke så alldeles klargörande. Jag håller gärna med Nils Åsling om att det ändå finns en ideologisk vattendelare mellan de socialdemokratiska skrivningarna och det som vi har enats om. Men diskussionen gäller ju omfattningen av den statliga planeringen. Nils Åsling utfärdar betyg — och den här ”trebetygsuppsatsen” har ju nu fått vad som på akademiskt språk kallas spets genom att den har accepterats av näringsutskottet under centerns medverkan. Men när han nu utfärdar dessa olika betyg, skulle Nils Åsling då inte vilja tala om vad det är exakt som han inte kan acceptera i det betänkande som han själv har anslutit sig till?

Herr talman! Ingvar Svanberg blev rätt upprörd över att jag karakteriserade den socialdemokratiska huvudreservationen som ett torftigt dokument. Jag måste faktiskt vidhålla det omdömet. Hur man än läser detta dokument kan man inte bli klokare på vad socialdemokratin egentligen vill när det gäller näringspolitiken. Då följer man en gammal regel och går till källan, dvs. partimotionen — och intrycket därav är lika torftigt, tyvärr. Vad vill egentligen socialdemokratin när det gäller näringspolitiken? Det trodde vi att vi skulle få svar på nu. Men den här situationen med socialdemokratin i opposition har tydligen inte på något sätt verkat stimulerande för tankeverksamheten. Kan Ingvar Svanberg verkligen gå i god för att de sju punkter som socialdemokratin anger i partimotionen är det socialdemokratiska näringspolitiska programmet? I så fall tycker jag att det är ganska beklämmande. Jag är uppriktigt ledsen över att jag här måste använda hårda omdömen. Men i en politisk debatt är det ju inte likgiltigt var det största oppositionspartiet står. Sedan kommer Ingvar Svanberg in på denna famösa Åslingdoktrin och säger att erfarenheten visar att den inte har hållit. Jo, det har den. Den attityd som vi har gemensamt med folkpartiet är ju att man inte onödigtvis går in i företagen för att lasta av dem deras ansvar. Så länge företagen haren finansiell styrka skall de medverka aktivt i den strukturförändring i samhället som är nödvändig. Det är Åslingdoktrinen, och den bör fortfarande gälla med oförminskad kraft, enligt min uppfattning. Så till den här tvistefrågan om utvecklingsfonden. Den gamla fonden var ju inriktad på små projekt och små företag. Det var logiskt och riktigt att regionalisera den, eftersom kontakten med små företag med fördel sker via de regionala utvecklingsfonderna. Då det också är alldeles uppenbart att man behöver kunna ta tag i stora industriella projekt, har man infört stiftelsen som skall ta hand om större industriprojekt. Det är en riktig åtgärd, och den har centerns stöd. Jag vill till industriministern säga att det är möjligt att inte heller centerns partimotion är något särskilt märkvärdigt dokument. Men den innehåller vissa riktlinjer som utskottsmajoriteten nu finner det vara angeläget att komplettera regeringens proposition med. Och det är bra att industriministern och folkpartiet nu ger sin anslutning till detta. Varför har man inte tidigare framfört dessa synpunkter på en mera realistisk industripolitik? Men O. K., det är bra när en syndare sig bättrar.

Herr talman! Jag vill säga till industriministern att när jag anförde exemplet med Hemingway och propositionen så var det inte i allra första hand antalet sidor jag avsåg utan den allmänna pratigheten. Det är många sidor i propositionen, men det står ingenting på dem, och Hemingway menar att när man är trött då pratar och pratar man utan att veta riktigt vad det leder till. Är man däremot utvilad, skriver man ner sina tankar på ett stringent sätt, klart och redigt. I det här fallet rör det sig dock inte om bristande förmåga — det är väldigt svårt att skriva klart och redigt om det som egentligen inte finns. I propositionen finns ingen industripolitisk inriktning, men regeringen försöker låtsas att man har en sådan. Sedan konstaterar industriministern att vi har olika syn på industripolitiken. Ja, vi har verkligen det, och detta faktum kanske vi inte skall bråka mycket om. Men industriministern säger att det är fel när jag hävdar att regeringen ingriper bara när företagen kommer och ber om hjälp. Det står gång på gång i propositionen att det är först när problemen inom näringslivet har blivit akuta som man kan ingripa, och då skall man visa mycket stor restriktivitet och inte göra mer än vad som är absolut nödvändigt. Jag tycker att min första karakteristik är helt riktig. När det gäller Nils Åsling är det betydligt bekymmersammare. Han säger att hur han än läser och läser den socialdemokratiska motionen så får han ingenting ut av den. Ja, det finns elever som läser och läser och aldrig begriper någonting. Jag trodde inte att Nils Åsling var en sådan elev, men det är tydligen vissa blockeringar hos honom som gör att han inte kan tillgodogöra sig innehållet i vår motion. Centern har gått och väntat i tre år på att få besked om vad socialdemo kraterna vill, säger Nils Åsling, och nu trodde man att man skulle få det i den här motionen. Men snälla Nils Åsling, där finns inte bara de sju punkterna, som i och för sig är värdefulla. Jag har försökt säga litet grand om vad vi vill utöver vad som står i motionen, men Nils Åsling vet att på mina tre minuter kan jag inte ge en bred skildring av vad vår politik innebär. Den finns klart återgiven i motionen och också i andra sammanhang. Om vår politik är så där rysligt allmän, borde den vara acceptabel för centern, som ju alltid vinglar och far: I den här frågan är vi med socialdemokraterna, men se på den andra punkten intar vi gemensam attityd med folkpartiet. Centern står än på höger ben och än på vänster ben. Om vår motion vore så förfärligt dålig, så tycker jag att den borde vara gefundenes Fressen för centerpartiet. Men motionen är inte dålig, tvärtom. Nils Åsling försökte komma med en förklaring i fråga om den centrala fonden, och jag har sällan hört något ynkligare. Varför inte medge att det var ett misstag att ta bort den fond som fanns förut? Nils Åsling säger: Men den var ju avsedd för småindustrin, och nu har vi skapat en fond för storindustrin. Skall det alltså vara omöjligt för små industriföretag att få pengar ur den centrala fonden? Det är ganska lustigt. Sedan var det uttalandet om miljövård och alltihop det där. Det går inte att köra med det talet och räkna med att bli trodd.
Herr talman! Ett par ord till min värderade företrädare.

Jag föredrar att konstatera — och det gör jag gärna — att vi uppenbarligen bakom de här ordridåerna har en ganska sammanfallande syn på näringspolitiken. Det är bra om det är så. Det är bra om den gemensamma trepartiståndpunkten i näringsutskottets betänkande också motsvaras av i huvudsak sammanfallande åsikter. Då kan man ha överseende med diverse överord som 1. ex. när omgestaltningen av företagarföreningarna till regionala utvecklingsfonderett riktigt och bra steg men av måttlig storlek — nyss karakteriserades som alldeles epokgörande. Det är något av att sälja produkter under falsk varubeteckning. Låt oss konstatera att det i och för sig var bra, men det var inte någon alldeles epokgörande förändring. Det vet den som varit med i institutionerna i båda skedena. Det väsentligaste som skedde för företagen i småföretagarpropositionen var sannolikt de av budgetminister Mundebo signerade skattelättnaderna för småföretagen.

Herr talman! Ingvar Svanbergs redogörelse för den socialdemokratiska näringspolitiken blir man ju inte klokare på. När man läser den socialdemokratiska partimotionen överväldigas man ju, som jag sade, av ett intryck av att socialdemokratin inte vet var den står i det här sammanhanget. Ingvar Svanberg får ursäkta mig, men diskussionen med honom här har knappast gett någonting ytterligare. Socialdemokratin står de facto förvånansvärt tomhänt och profillös när det gäller näringspolitiken. Man riktar en allmän kritik mot trepartiregeringen och folkpartiregeringen, men vad står socialdemokratin för? Det får vi aldrig klart för oss. Det ger inte heller utskottsbetänkandet eller reservationerna någon klarhet i. Så beträffande de centrala fonderna, utvecklingsfonderna resp. regionaliseringen av den gamla fonden. Det var helt enkelt ett sätt att ge utvecklingsfonderna möjlighet att bidra med lån till produktutveckling. Är Ingvar Svanberg emot att man ute i länen får den möjligheten? Ingvar Svanberg förvånar mig. Det måste ändå vara en mycket angelägen sak för den som är regionalt politiskt aktiv. Industriministern tycker att centerns partimotion är ett torftigt dokument. Men i näringsutskottet har dock folkpartiet övergivit den allmänt överslätande formuleringen om de principiella riktlinjerna som propositionen har och på ett sätt som är nära nog uppseendeväckande accepterat centerpartiets motion och de principer som där anges. Vi skulle gärna velat ha ytterligare några veckor på oss för att utveckla det näringspolitiska programmet, och vi får väl senare återkomma till riksdagen i frågan. Men det är ändå ett faktum, trots vad industriministern säger, att folkpartiet accepterat dessa modifieringar. Jag anser att det är en värdefull plattform att gå vidare på i näringspolitiken. Jag kan gärna vitsorda att centerpartiets motion inte på något sätt är sista ordet i saken, lika litet som propositionen. Men när vi nu skrivit samman oss, och när folkpartiet accepterat vår linje är det en plattform att gå vidare på. Låt oss ta fasta på det positiva i detta. Jag har i mitt anförande här angett vissa principiella skiljelinjer. Jag har fört en diskussion om vår attityd till planeringen i näringslivet, som är en strategisk fråga. Jag har inte fått något egentligt svar från industriministern, och inte heller från Ingvar Svanberg, när det gäller den syn vi har på planeringens roll i 1980-talets näringsliv. Sedan tycker industriministern att jag gör för mycket reklam av utvecklingsfonderna. Det var dock så att trepartiregeringen med tillskapande av utvecklingsfonderna på grundval av företagarföreningarna sköt den näringspolitiska kapaciteten från centrala organ till regionala organ. Vi decentraliserade verksamheten och gav utvecklingsfonderna egen kreditkapacitet och eget ansvar för utvecklingen. Det har inneburit att man rent principiellt decentraliserat handläggningen av samhällets näringspolitik, och det anser jag vara en mycket avgörande och betydelsefull utveckling.

Herr talman! Jag är glad över att kunna instämma med Nils Åsling. Jag sade i mitt förra inlägg att vi borde ta fasta på det som förenar. Det gjorde Nils Åsling, och det är jag glad över. Jag kan dock inte underlåta att erinra om att i det utskottsförslag som centern, folkpartiet och moderaterna är ense om fastslås som huvudpunkt att man godtar de riktlinjer som anges i propositionen. Sedan gör man någonting som man artigt kallar modifikationer, när man talar om att man skall ha en rationell och funktionsduglig produktionsapparat OSv., vilket förvisso ingen kan motsätta sig. Men det är kring i huvudsak propositionens riktlinjer som utskottets majoritet har samlat sig.

Herr talman! Låt mig börja med att säga att den svenska välfärden har vuxit fram genom enskilda initiativ och frivilligt samarbete. Det är positiva tillgångar som vi alla bör slå vakt om. Vi moderater anser att vårt ekonomiska system måste bygga på konsumentens fria val, på frihet att starta och driva företag och på enskild äganderätt.

Ett marknadssystem ger dessutom möjlighet till decentralisering av beslut och ansvar.” Att utskottets ordförande herr Svanberg, som nyss har talat, som sann planhushållare förfasar sig över detta är från hans utgångspunkt förståeligt. Herr talman! Ett effektivt utnyttjande av Sveriges resurser kommer att bli nödvändigare framöver.

Därtill skall läggas konkurrensen från ”världens nya industriländer” i Europa och i Sydostasien. Läget är emellertid, enligt vår mening, inte hopplöst, tvärtom. Genom att föra en målmedveten näringspolitik utan försvårande byråkrati, en politik som gör det lättare att investera, en politik som stimulerar till nyföretagande kan svensk industri åter gå en ljus framtid till mötes. Den viktigaste orsaken till industrins problem är utan tvivel, vilket också påpekas i propositionen, den kostnadskris svensk industri genomled åren 1975-1977, förorsakad av den dåvarande socialdemokratiska regeringens oförmåga att hålla prisoch kostnadsutvecklingen under kontroll efter 1973. Återställandet av den internationella konkurrenskraften, som syftade till att återföra ekonomin från fundamental obalans till balans, blev därför en av trepartiregeringens viktigaste åtgärder. Genom olika åtgärder, såsom devalvering, avskaffande av den 4-procentiga löneskatten samt en höjning av mervärdeskatten har detta mål delvis uppnåtts, fullt naturligt med vissa påfrestningar i initialskyddet för såväl samhället som medborgare. Men nu kan konstateras att bytesbalansens underskott sjönk från 12,5 miljarder kronor 1977 till knappt en tredjedel härav 1978, nämligen 3,9 miljarder kronor, samt att handelsbalansen under samma tid förbättrades med 10,5 miljarder kronor. Detta innebär alltså att svensk exportindustri har börjat vinna tillbaka vissa marknadsandelar. Industrin väntas nu åter få ett ökat behov av arbetskraft, vilket vi alla har anledning att glädja oss åt. Sakta men säkert ökar också antalet företag som går med vinst. Vinsten är på sikt den enda garantin för en trygg sysselsättning. Därför är det med stigande oro som vi moderater följer regeringens politik att vilja höja arbetsgivaravgifterna. Detta resonemang gäller också socialdemokraterna som bara vill ge arbetsgivaravgifterna ett nytt namn, proms, som alibi för att höja företagens kostnader. I propositionen redogörs för företagens sjunkande soliditet, som tillsammans med en minskning av lönsamheten har lett till en avmattning i investeringsverksamheten. Någon analys av orsakerna till den sjunkande soliditeten i företagen görs inte. Detta är enligt vår mening beklagligt, eftersom det för den fortsatta politiken skulle kunnat dras värdefulla slutsatser om huru statsmakternas felinriktade åtgärder på den ekonomiska politikens område under 1960 och 1970-talen ledde till att företagen förlorade sin förmåga till sparande och investeringar med svårigheter att ge tillräcklig sysselsättning som följd. Herr talman! Tyvärr har småföretagens problem blivit ganska snävt behandlade i propositionen. Man hade hoppats att regeringen litet mer skulle ha följt upp den tidigare i dag nämnda småföretagarpropositionen. Alla vet ju vilken stor betydelse som de mindre och medelstora företagen har i vårt land. En av lärdomarna av de senaste årens ekonomiska kris för flera regioner är faran av att vara beroende av utvecklingen i några få branscher och av produktutveckling i några få storindustrier. Det är alltså inte bara för att främja initiativ och spridning av sysselsättningstillfällena som det finns anledning att främja utvecklingen av de mindre företagen och göra det möjligt att etablera nya företag. I detta sammanhang vill jag också något kommentera socialdemokraternas småföretagarpolitik. I en tidning med rubriken Hur skall vi trygga jobben i de små företagen försöker man förklara att socialdemokraterna inte är negativa mot småföretagen. Det tror inte heller jag. Men däremot för man en direkt fientlig politik mot småföretagarna, och det är här den stora skiljelinjen går mellan moderata samlingspartiets småföretagarpolitik och socialdemokraternas. Socialdemokraterna talar varmt för en vidgning av lånemöjligheterna, samhällsservice till småföretagen, samhällsägda utvecklingsbolag, hjälp till export genom samhällsägda handelshus osv. Men om företagarens problem talar man inte. Och detta är naturligt, för vad har man egentligen att erbjuda egenföretagare? Jo, inget annat än ytterligare skatter och skatteregler, som på sikt omöjliggör för litet större familjeföretag att växa. Från moderata samlingspartiets sida föreslår vi i stället att förmögenheten på sikt helt befrias från förmögenhetsskatt och arvsskatt under förutsättning att den arbetar i ett familjeföretag. I våra motioner har vi tagit upp möjligheten för flera familjeföretag att överlåta ägenderätten till gemensamma investmentbolag. Vi vill stödja nyetableringen av företag, bl.a. genom att införa ett system med fördelaktiga, icke personliga, lån till nyetablerade företag samt inte minst sänka marginalskatten så att det lönar sig att arbeta. För, herr talman, endast om vi har människor som är villiga att ta på sig ansvaret att bli företagare, så kan vi utveckla de mindre företagen. Då gäller det också att se till att företagarklimatet i vårt land är gott. Det är till gagn för såväl sysselsättningen som samhället i stort. Den socialdemokratiska politiken gentemot småföretagen går igen också i näringspolitiken i dess helhet. Man har djup misstro gentemot det ekonomiska system som trots allt givit Västeuropas medborgare en standard, som inte invånarna i länder med planekonomi ens vågat drömma om, och vill nu steg för steg bryta ned det. Detta sker genom en ökad beskattning av företagen. De pengar som man sedan tar in vill man delvis använda för att bygga ut samhälleliga stödorgan av alla de sorter. Som exempel kan nämnas inrättandet av en strukturfond, inrättandet av samhällsägda handelshus samt försöksverksamhet med factoringbolag, som skulle drivas av utvecklingsfonderna. Men, herr talman, den kris som svenskt näringsliv upplevt och fortfarande känner sviterna av är inte en kapitalismens kris utan främst orsakad av att företagen berövats möjligheterna att spara pengar i företagen — detta bl.a. på grund av de höga arbetsgivaravgifterna och de höga förmögenhetsskatterna. Denna slutsats kan man också dra av den studie av företagens ekonomiska ställning som gjorts helt nyligen av ekonomen Lars B. Ekman på uppdrag av Hjalmar Mehrs utredning om löntagarfonder. I studien påvisas bl.a. att soliditeten sjunkit drastiskt i de större svenska företagen. Skuldsättningsgraden — dvs. skulderna i relation till det egna kapitalet — ökade mellan 1970 och 1976 med cirka 50 26. Det säger en hel del om den faktiska utvecklingen. Nu gäller det att åter låta företagen stärka soliditeten. Lönsamheten måste med andra ord öka. Det gäller också att öka exporten. Detta tycks glädjande nog samtliga partier vara eniga om. Men då gäller det också att handla därefter, så att det inte blir bara tomma ord. Efter detta vill jag, herr talman, något kommentera vissa moderata reservationer till utskottets betänkande. Min partikollega Margaretha af Ugglas kommer senare att ta upp övriga moderata reservationer. I reservationen 4 reserverar vi oss emot inrättandet av ännu en institution med uppgift att stödja industriellt utvecklingsarbete. I stället för den föreslagna stiftelsen vill vi att bankkrediter skall användas för de i propositionen angivna målen, varvid staten bör garantera 50 96 av krediten om låntagaren inte förmår återbetala lånet. Ständigt nya institutioner med motivet att stötta industrin bara splittrar möjligheterna till en effektiv näringspolitik. Vi skall i första hand använda oss av de redan etablerade och i övrigt satsa på generella stimulansåtgärder, vilket industriministern tidigare på ett mycket fint sätt givit uttryck för. I reservationen 16 tar vi moderater upp frågan om hur man inom marknadsekonomins ram skall underlätta familjeföretagens kapitalförsörjning. Vi vill helt enkelt att flera familjeföretag på en ort skall kunna bilda ett gemensamt investmentbolag och till det överlåta äganderätten till sina företag — detta för att kunna uppnå ökad riskspridning och förbättra sin kapitalförsörjning. Försök med sådana investeringsbolag har gjorts i Västbo i Småland, men bl.a. på grund av skattereglerna har försöken inte lyckats. Vi kan inte acceptera uskottets förslag att först avvakta resultatet av de regionala utvecklingsfondernas och olika statliga investmentbolags verksamhet innan nya initiativ tas. Jag vill ställa frågan: Varför är privata initiativ inom företagsamheten inte önskvärda? Någon gång skulle sådana kunna uppskattas. Från moderata samlingspartiets sida vill vi helhjärtat stödja kampanjer för ökat nyföretagande. Men då behövs också goda lånemöjligheter för de blivande företagarna. Vi har därför i motionen 2360 förordat att den västtyska modellen för stöd till nyetablerade företag införs även i Sverige. Den tyska modellen innebär att lån endast ges till företag, där ägaren själv aktivt deltar i driften. Även här vill utskottsmajoriteten avvakta utvecklingsfondernas verksamhet. Detta reserverar vi oss emot i reservationen 19. I reservationen 22 vill vi moderater ha ett system, där investeringsfonderna skulle få användas i regionalpolitiskt syfte. Vi menar att möjligheter skulle kunna skapas för företagen att på gynnsammare villkor avsätta medel till särskilda regionala investeringsfonder med generell rätt att utnyttja fondmedlen för investeringar inom stödområdet. I den mycket viktiga reservationen 23 stödjer vi ett förslag i motionen 1501 av Filip W. Fridolfsson att borgenskravet vid lån till egenföretag från statliga institutioner skall begränsas. I dag framstår reglerna om säkerhet vid lån — särskilt personlig borgen av företagaren och hans familj — som onödigt hårda mot företagaren. Utskottet delar också den uppfattningen men vill tyvärr inte ta konsekvenserna av detta utan nöjer sig med en till intet förpliktande skrivning att ”utskottet utgår ifrån att bruket av personlig borgen för anförvanter begränsas så mycket som möjligt”. Detta kan vi från moderata samlingspartiet inte acceptera utan anser att utskottet skall uttala att det ”är angeläget att reglerna beträffande säkerhet för lån inte uppfattas som orättvisa och belastande på företagens ekonomi. Detta gäller i särskilt hög grad Som framgår av propositionen har någon egentlig utvärdering av den nu sex år gamla försöksverksamheten enligt lagstiftningen om offentlig styrelserepresentation inte gjorts. Det har således inte visats att lagstiftningen haft den positiva verkan på relationerna mellan företaget och samhället som lagstiftaren utgick ifrån år 1976. I denna situation anser vi, i likhet med upphovsmännen till motionen 2538, att det inte kan anses befogat att nu förlänga lagens giltighet ens i de delar som föreslås i propositionen. Detta framför vi i reservationen 27. Jag har redan berört vår inställning till inrättandet av statliga handelshus. Det är ingenting annat än uppbyggnaden av ytterligare en kostnadskrävande statlig byråkrati till tvivelaktig nytta. Redan i dag kommer ju den satsning på exportfrämjande åtgärder som sker inom UD:s och exportrådets ram också de mindre företagen till godo. Ökade satsningar för att stödja de mindre företagens möjligheter att marknadsföra sina produkter utomlands bör därför ske genom exportrådet, handelssekreterarna och de regionala utvecklingsfonderna, som till sig kan knyta experter både på produktutveckling och på marknadsföring. Moderata samlingspartiet reserverar sig därför i reservationen 29 mot inrättandet av statliga handelshus som vi anser helt onödiga. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till samtliga de reservationer där moderata samlingspartiet medverkar.

Herr talman! Principer i de här frågorna är det inte mycket att säga om i vad gäller Erik Hovhammar. Han talar klart och redigt, och han är tillräckligt svart-blå för att framställa sig sådan han är. För honom är industriministerns övertro på marknadsekonomin alldeles för svag. Han tror tiodubbelt mer, men det må vara hänt. Då vet vi var vi har honom. Men nu är Erik Hovhammar väldigt ledsen — vilket jag förstår — över att det förekommit annnonser i svenska pressen, som talar om att socialdemokraterna vill göra något för småföretagen. Han vill ha monopol på det för sin organisation som i åratal sysslat med annonsering —- om man skall kalla det för annonsering eller för vulgärpropaganda får Erik Hovhammar själv bedöma. Men så säger Erik Hovhammar något väldigt lustigt, vilket gjorde att jag begärde ordet. Han säger nämligen att socialdemokraterna förklarar att de inte är emot småföretagandet — vilket han inte heller tror — men att allt deras handlande går emot småföretagen. Förstå logiken i det resonemanget, den som det kan! Men så resonerar Erik Hovhammar. Erik Hovhammar har tidigare varit inne på samma tanke som Nils Åsling, nämligen att det inte finns någon politik i den socialdemokratiska motionen. Och så går han på en stund. Men sedan säger han att centerpartiet inte är med på den och den åtgärden som socialdemokraterna föreslår utan har reserverat sig i utskottet. Men hur i herrans namn kan man reservera sig på punkt efter punkt mot ingenting? Detta är ganska hårresande. Jag tror att det här är en produkt av något som jag berört i mitt huvudanförande, nämligen att den borgerliga sammanskrivningen om riktlinjerna är ett ganska uddlöst dokument. Industriministern karakteriserade mycket riktigt en del av det som allmänt välvilliga talesätt som vem som helst kan skriva under på. Det är allmänt bludder till intet förpliktigande. Men det räcker inte med det. Man måste ha en bit substans, och vad består den biten av? Jo, den består av ett våldsamt angrepp på den socialdemokratiska motionen i det här sammanhanget. Det är just detta som fick mig att säga att borgerlig enighet består i att man är emot socialdemokratiska förslag. Det är det enda man har att bygga kritiken på. Vad man är ense om, vet ingen. Socialdemokraterna har ingen politik, sägs det, och socialdemokraterna är välvilliga mot småföretagarna, men allt vad de gör går emot småföretagen. Erik Hovhammars anförande besvarar sig självt, så jag slutar här.

Herr talman! Jag har inte på något sätt angripit socialdemokraterna för att de annonserar eller för att de ger ut en särskild tidning som riktar sig till småföretagarna. Det har de all rätt att göra. Vad jag har angripit är den politik som socialdemokraterna nu för och som de har fört under en följd av år och som icke, enligt vår mening, kan betraktas som småföretagarvänlig. Jag hoppas att Ingvar Svanberg inte vill förvägra den organisation, i vilken jag är ordförande, att införa annonser i pressen, vilket f. ö. har kommenterats i dag på olika håll. Det verkar nästan som om det här i landet skulle råda mer eller mindre förbud mot att ge uttryck för en åsikt och att det helt enkelt bara skulle vara vissa organisationer som fick göra det. Men det tycker jag är felaktigt. Alla skall ha rätt att framföra sina synpunkter. När jag talar till Ingvar Svanberg om socialdemokraternas icke företagsvänliga politik stöder jag min uppfattning bl.a. på vad som hände åren 1973-1977. Socialdemokraterna satt ju vid rodret under den större delen av denna period. Då höjde ni arbetsgivaravgifterna med närmare 16 96. Näringslivet fick betala ungefär 40 miljarder kronor extra i skatt. Resultatet av detta ser vi i dag. Nu tvingas samhället i en eller annan form att återbetala en massa pengar till näringslivet. Ingvar Svanberg har i dag kritiserat regeringen för att den litet hur som helst strör pengar omkring sig till företagen. Men att företagen har kommit i den här situationen är ju följden av den politik som ni socialdemokrater förde. Jag tycker att man skall ha detta fullt klart för sig. I en motion i år tar ni socialdemokrater bl.a. upp egenföretagarnas beskattning. Ni kräver en återgång till de skatteregler som gällde före trepartiregeringens tillträde och som bl.a. betydde att den ena maken i en firma inte kunde få ut mer än en tredjedel av den andre makens lön, även om hon arbetade mer än de 600 timmar som var en förutsättning för att inkomsten över huvud taget skulle få tas upp. Liknande diskriminerande regler vill man nu återinföra för egenföretagarnas barn. Det är bara ett par exempel på att egenföretagarna inte kan ha någon större tilltro till socialdemokraternas politik. Ingvar Svanberg får ursäkta, men det förhåller sig faktiskt på det sättet. Jag är övertygad om att Ingvar Svanberg får ungefär det svar som det jag här har gett om han frågar småföretagarna ute i bygderna vad de anser och socialdemokraternas näringspolitik.
Herr talman! Jag har inte förvägrat Företagarnas riksförbund att annonsera i den svenska pressen. Gör gärna av med era pengar där. Det står er fritt att annonsera. Men man kan diskutera om inte en viss moral bör iakttas vid annonserandet. Man bör väl lämna riktiga uppgifter när man annonserar och även när man diskuterar, Erik Hovhammar. Det var det vi talade om. Men när det sedan kommer en annons som talar om vad socialdemokraterna gör och vill göra är Erik Hovhammar upprörd över det. Vi kommer ändå inte att övergå till det sätt att annonsera som Erik Hovhammars förbund ibland nedlåter sig till. Vidare uppehåller sig Erik Hovhammar en hel del vid att säga att det och det har socialdemokraterna gjort. Ja, det är bra att han säger det. Vi kan behöva all hjälp med propagandan och med att tala om allt som vi under årtionden gjort. Erik Hovhammar finner att alla småföretagare följaktligen är förbittrade på socialdemokraterna. Gå ut och fråga dem, säger Erik Hovhammar. Jag träffar rätt ofta småföretagare. Erik Hovhammars organisation har inte riktigt lyckats vilseleda dem, så att de tror på allt som står i hans annonser. Det finns ganska många småföretagare som är anslutna till socialdemokraterna, men det finns ännu många fler som röstar med socialdemokraterna. Ta inte patent på det här och framträd inte som talesman för en enhällig småföretagarkår. Var medveten om att den socialdemokratiska politiken uppskattas av väldigt många småföretagare. Erik Hovhammar sade något väldigt drastiskt i sitt första anförande som jag här vill kommentera. Han sade att den kris som vi i dag har inte är en kapitalismens kris utan en kris åstadkommen av, som man så vackert uttrycker det, löneskatten, dvs. arbetsgivaravgifterna. Man brukar ju från borgerligt håll påstå att krisen i Sverige bara är en blek avglans av vad som händer ute i världen. Den svenska socialdemokratiska regeringen tycks ha varit väldigt mäktig. Dess politik har förmått skapa elände och arbetslöshet i USA, Västtyskland och hela den kapitalistiska världen. Litet bättre argument behövs, Erik Hovhammar, för att försvara världskapitalismen.
Herr talman! Låt mig bara till Ingvar Svanberg säga att det system som vi praktiserat i Sverige och i västvärlden, marknadsekonomin och marknadshushållningen, trots allt har visat sig vara ett system som gett människorna en mycket hög levnadsstandard. Ingen kan bortförklara detta, inte ens Ingvar Svanberg. Därför kan jag säga att det egentligen inte existerar någon kapitalismens kris. Marknadshushållning och fri företagsamhet har byggt upp vårt samhälle. Tillsammans har vi trots allt lyckats få det ganska hyggligt i vårt Sverige. Om vi för en aktiv näringspolitik med fri marknadsekonomi finns det också chanser till en snabb återhämtning, vilket jag vid flera tillfällen också nämnde i mitt huvudanförande. Vi skall inte gå in på detaljer och analysera den ena organisationens annonser eller det andra partiets tidningar. Jag tror emellertid inte att det företagarblad med en massa rubriker som jag har i min hand och som det socialdemokratiska partiet har gett ut till småföretagarna väcker så särskilt stort intresse eller att det över huvud taget omfattas med nämnvärd sympati. Den politik som ni har fört med bl.a. ökade löneskatter och andra pålagor har medfört att småföretagarna inte har tilltro till den socialdemokratiska politiken. Jag vill bara göra det konstaterandet än en gång.

Herr talman! Hur skall jobben klaras i industrin? Är marknadsekonomin någonting förlegat? Hur lösa industrins energioch miljöfråga? Vilka industrier skall göras till spjutspetsar för att möta industrisamhället bortom år 2000? Vad kan alternativ produktion på nya behovsgrunder betyda? Och vem skall styra den industriella utvecklingen — skall den bara styra sig själv, eller vad? Ungefär så står de tunga frågorna för dagens industripolitik. Och det ligger en djup symbolik i att de frågorna nästan är borta ur regeringens proposition. Vad värre är: de är i stort sett borta också ur det betänkande som utskottets borgerliga och socialdemokratiska ledamöter har låtit arbeta fram. Man blir närmast förtvivlad över de utopier som seglar runt i den borgerliga utskottsmajoritetens avsnitt om industripolitikens stora riktlinjer. Industripolitikens mål skall vara ett decentraliserat näringsliv, säger man. Ja, men näringslivet blir ju alltmer centraliserat. Två tre stora finansgrupper kontrollerar alltmer. Småföretagarna blir allt färre. Det har ingenting med löneskatter att göra, för det är en långsiktig trend som vi har kunnat se i 50-75 år. Klyftan mellan regionerna ökar. På allt detta finns det omfattande statistisk bevisning som är lätt att ta fram. Hela utvecklingen står i motsättning till vad de borgerliga officiellt anser önskvärt. Den tekniska utvecklingen bör främja ekologisk balans, säger man. Men i andra sammanhang skriver man under på att rovdriften i skogen skall skärpas — man skall öka uttagen, vilket är att motverka ekologisk balans. Man målar en bild på väggen. Men man bryr sig inte om verkligheten, och man vill framför allt inte göra något åt den. Vi skall ha en marknadsekonomi, säger man, för det är det bästa. Vad är då marknadsmekanismer? Marknadsmekanismer är ett system av fluktuerande priser, som genom sina fria rörelser kan åstadkomma anpassningar mellan efterfrågan och tillgång. Marknadsmekanismerna är ett system för kortsiktig anpassning av olika produktionsfaktorer till varandra. Men dagens marknadsmekanismer kan aldrig användas för att förverkliga framtidens industri. Tvärtom hindras många eljest tänkbara utvecklingslinjer, som kanske vore bra, just genom marknadsmekanismernas relativa kortsiktighet, den kortsiktiga verkan som marknadsförhållandena har. Det är t.ex. lättare att gå vidare med nya typer av klassisk verkstadsproduktion än att djärvt satsa på t.ex. en helt ny systemproducerande industri. Varför? Jo, därför att dagens marknader redan fungerar för vanliga verkstadsprodukter och nya sådana kan anslutas till den existerande marknadens sammansättning och bilda en förlängning i ett kortsiktigt steg av den. En helt ny, avancerad produkt har däremot från början ingen marknad alls. Marknadsmekanismerna tenderar därför att driva upp dess produktionskostnad och försämra dess lönsamhet, så att detta bildar en svåröverkomlig tröskel för helt nya typer av produktion. Om inte en initial marknad av viss bredd aktivt skapas genom medvetna ingripanden, så blir den avancerade produkten aldrig producerad. Den ersätts med en mindre avancerad, som står närmare den bestående marknadens förhållanden. Marknadsmekanismernas ändamål — som också i viss mån är deras styrka — är att de kan verka för en anpassning av produktionsfaktorer i det kortsiktiga perspektivet. Deras svaghet däremot — och det är en avgörande svaghet — är att de aldrig kan mäta vad som kommer att vara gångbart eller nödvändigt om 25 år. Därför är det omöjligt, både teoretiskt och praktiskt, att bygga långsiktig, framtidsinriktad industripolitik på marknadsmekanismer. Det finns ett annat förhållande som gör att man inte bara kan prata allmänt om att vi skall ha marknadsekonomi. Det är att det stora finanskapitalet i Sverige och andra länder griper in och förstör marknadsmekanismernas system. Tilltagande koncentration och monopolisering i det ekonomiska livet förstör systematiskt marknadsmekanismernas grundläggande egenskap, nämligen deras elasticitet och deras förmåga att åstadkomma en viss kortsiktig jämvikt. Några exempel: Antag att bankdirektör W:s finansgrupp — bankdirektör W är en helt anonym figur i detta teoretiska exempel — äger ett bolag som producerar energibesparande maskiner. Antag att bankdirektör W också äger ett företag som köper och installerar sådana maskiner. Kanske kan då en maskin produceras lönsamt för 5 miljoner. Men är man själv både köpare och säljare, kan man ju sälja resp. köpa den för 10 miljoner. Fördelen med denna falska prissättning är att man kan få dubbelt så mycket i statligt stöd för energibesparande åtgärder. Men följden är att man förstört det normala prissystemets sätt att fungera. En viss typ av grov, hjuldriver lastmaskin såldes i Sverige 1974 för 670 000 kr. I dag, fem år senare, kostar den 2 milj.kr. Naturligtvis — det begriper var och en — har den verkliga produktionskostnaden inte gått upp så enormt på fem år. Då skulle förmodligen den produktionen varit utslagen på det internationella fältet. Produktionskostnaden har snarare minskat. Men den tyske generalagenten har monopol på den svenska marknaden. De multinationella jättarna har nämligen delat upp marknaden så att ingen konkurrerande produkt bjuds ut i Sverige. Och så är hela prissystemet förstört. Jag köper en maskin av ett företag inom samma W-ägda finansgrupp, verksamt i utlandet. Vi gör då två kontrakt. Enligt det ena kostar maskinen 650 000 kr. Enligt det andra, det interna och hemliga som speglar de verkliga förhållandena, kostar den 400 000 kr. Dels rubbas på det sättet den normala prisbildningen, dels har jag ju fixat till en nätt liten kapitalutförsel på en kvarts miljon. Med dessa exempel vill jag peka på att vad vi behöver är inte abstrakta fraser om hur förträffligt det är med fria marknader, som inte finns. I stället borde vi ställa frågan: Vad skall göras för att motarbeta marknadens kortsiktighet, som förhindrar nya, avancerade produkters snabba utveckling? Och vad skall göras för att bekämpa alla de manipulationer som upphäver marknadsmekanismernas normala sätt att fungera? Men de frågorna ställer sig inte den borgerliga majoriteten i sina lovsånger. Problemet står, kort uttryckt, så här: Sverige halkar efter i utvecklingen. Landet dräneras på resurser bl.a. genom att klyftan mellan utflödande och inflödande kapital har växt enormt och växt mycket mer än i andra industriländer, där man har en långt bättre jämvikt i dessa stycken. Vidare hänger Sverige alltför mycket fast vid traditionell produktion av halvfabrikat och klassiska verkstadsprodukter. Men det skede av den industriella utvecklingen som ligger framför oss gynnar inte en produktion med den sammansättningen. Det gynnar i stället produktion av mer avancerade produkter, av nya kombinationer och system. Det gynnar också med all sannolikhet produktion för sådana behov, för vilka privatindustrin finner lönsammare alternativ och som man därför struntar & Men den avancerade och mer systematiserade produktionen har i dag för liten marknad. Och i Sverige rustar man faktiskt medvetet ned sådan industriell kapacitet som kan göra system. Varven t.ex. raserar man. Dataindustrin låter man 1972-1976 minska sitt arbetarantal från 7 400 till 6 300, och dess förädlingsvärde ökar långsammare än för hela industrin i genomsnitt. Varför? Därför att samhället och staten inte ser till att det skapas en planmässigt uppbyggd marknad, som kan ge initialproduktion av avancerad och systematiserad produktion en skjuts, så att den hinner komma upp i verkligt konkurrenskraftiga proportioner. Det är bl.a. därför vpk anser det nödvändigt att bygga upp ett nät av nya statliga industrier, inriktade just på avancerad och systematiserad produktion. Ingen privat koncern kan ta sådana steg, planmässigt och i tillräckligt stora proportioner. Det privata storkapitalet vill inte heller ta dem. Man satsar hellre på traditionell verkstadsoch elektroindustri i utlandet, dit man i stor stil exporterar sitt kapital. Bristen på förnyelse är ett hot mot jobben och ett hot mot landets ekonomiska och teknologiska självständighet. Om vi inte tar fram ett stort statligt industriprogram för avancerad förädling kommer nämligen mot slutet av århundradet en oerhörd kris att utvecklas i alla de regioner där de traditionella halvfabrikatindustrierna, stålverken, massafabrikerna och andra dominerar sysselsättningen till kanske 50-75 96 i kommunerna — och det är många kommuner det gäller. Men bygger man planmässigt och i stor skala ut produktion måste man också bygga marknad — man kan ju inte producera för ingenting. Det kan ske genom att man samtidigt satsar på en expansion t.ex. av sådana delar av trafikväsendet, den sociala sektorn och den allmänna industriteknologin som har behov av och kan använda avancerade, förfinade produkter och system. Då ger man marknaden den bredd som är nödvändig för att få fram början till en konkurrenskraftig export. Detta kan kortsiktiga marknadsmekanismer och privat företagsamhet inte göra — det har de själva visat dag för dag. Mot denna bakgrund vill jag här passa på att yrka bifall till vpk-motionerna 2362 och 1019 samt 1642 i motsvarande del, där dessa tankar utvecklas. Ett annat viktigt samband, som inte med en rad berörs i betänkandet, är det betydelsefulla samspelet mellan industri och energi. Hur skall man rädda jobben och samtidigt undvika att få problem med energiförsörjning? Också där är det bara en planmässig utveckling i en bestämd långsiktig riktning som kan ge ett svar. Sverige har en allvarlig belastning i sin industri. Den består däri att den industri som kräver de största mängderna energi ger dåligt med jobb, medan däremot de nya och snabbt expanderande jobben kan skapas inom den nya avancerade förädlingsoch sammansättningsindustrin. Denna kräver däremot som regel mycket små mängder energi, per arbetare räknat. Varför har då Sverige en så hög energianvändning per invånare? Jo, bl.a. därför att man — delvis av historiska orsaker, delvis genom den brist på förnyelse och tillväxt som är en produkt av kapitalismens kris — har hängt fast vid tung industri som producerar halvfabrikat och andra typer av mer traditionella klassiska produkter. Det är produkter som i framtiden kommer att ta en allt mindre andel av den industriella marknaden, medan framtiden i stället kommer att tillhöra de avancerade systemen. 55 96 av industrins energianvändning i Sverige går i dag till sådana industrier som kan svara för enbart 15 926 av jobben — och som dessutom minskar sin sysselsättning. Det är bl.a. detta som är kärnkraftsanhängarnas stora misstag. De tror att man skall få flera jobb om man öser ännu mer energi i dessa energikrävande industrier. Det är ju tvärtom så att detta bara leder till att man ökar energianvändningen och samtidigt påskyndar minskningen i antalet arbeten. En systematisk och planmässig höjning av förädlingsgraden, en minskning av det totala råvaruuttaget och en dämpning av rovdriften på naturtillgångar — detta sett på sikt och stegvis— kan både ge nya jobb och dämpa energislöseriet. Så kan man lösa även problemet med sysselsättning och energi — fast bara om det sker i en medveten planmässig process, som hela tiden ersätter förlorade jobbii de klassiska sektorerna med nya, avancerade och lätta jobb som kräver mindre energi per sysselsättningstillfälle. Som det är nu saknar den privata industrin all strävan åt detta det enda rationella och förnuftiga hållet. Industrins energibehov och sysselsättning beror i mycket hög grad just på hur industrin är sammansatt. Med nuvarande sammansättning får vi relativt få arbeten till priset av en mycket hög energianvändning. Samma mängd energi som nu skulle — använd på annat sätt, t.ex. i mer systematiserad lätt och förfinad produktion — ge mycket fler arbeten. Vi skall med några exempel titta litet på det sambandet.

Där är — i de samband som jag här har illustrerat — nyckeln till problemet industri-energi. Där är också vägvisaren till den nya typ av produktion som kan rädda både jobben och energibalansen. Man måste gå över från denna tunga, gamla, slösaktiga produktion till en mer förfinad, avancerad, byggd på den arbetandes specialkunnande. Men det finns i dag ingen riktig rörelse åt det hållet. Och den kan heller inte åstadkommas annat än genom ett omfattande nyindustrialiseringsprogram, som bygger upp de nya energibesparande och sysselsättningsintensiva industrierna i de gamla industriområdena som nu hotas av att halvfabrikatproduktionen allt tydligare råkar i kris. Det hade varit till fördel om industridepartementet och utskottsledamöterna hade intresserat sig en smula utförligare för denna viktiga fråga. Slutligen: När man läser betänkandet, både majoritetens skrivning och den socialdemokratiska reservationen 1, som alltså handlar om de allmänna linjerna för industripolitiken, slås man av en sak. Båda parter tycks tro att man kan åstadkomma någon stor industriell och teknisk förnyelse av Sverige utan att förändra maktförhållandena. Vpk har bl.a. hävdat att de nya statliga industrier som vi menar måste vara spjutspetsar i den industriella utvecklingen, de kan inte styras som Wallenbergsföretag, men de kan inte heller styras som LKAB eller NJA nu styrs. Tvärtom måste de arbetande där ha ansvar och makt att styra utvecklingen. Därför vill vi ha majoritet av valda representanter för de arbetande i alla ledningsoch styrorgan i dessa industrier. Om detta säger socialdemokraterna i reservationen 1: ”Endast mot den elfte punkten” —-dvs. i vpk:s program — ”-att de anställda skall ha majoritet i ledningsorganet hos statliga industrier — kan enligt utskottets mening riktas vissa principiella invändningar. Dessa invändningar innebär givetvis inte ett avståndstagande från tanken på ökat inflytande för de anställda i olika typer av företag. Väsentligare är emellertid att motionen ”—vpk:s motion — ” bygger på ett totalt avståndstagande från alla former av marknadsekonomi. Detta synsätt är utskottet — som stödjer en blandekonomi med inslag av såväl enskilt som statligt och kooperativt ägda industrier — inte berett att ställa sig bakom.” Det var ju ett intressant försvar av marknadsekonomin. Socialdemokraterna — i varje fall de i utskottet — kan alltså tänka sig inflytande för de anställda. Men de kan inte tänka sig att de anställda har majoritet. De kan tydligen bara tänka sig att de skall få vara med på storfinansens och Socialdemokraterna kan inte tänka sig en socialistisk ekonomi. De kan bara tänka sig en blandad ekonomi. Blandad hur, frågar jag. Som nu, eller hur? De vill för all framtid behålla det enskilda inslaget i näringslivet. Och de motsätter sig indignerat förslag från vpk:s sida som innebär begränsningar i marknadsekonomin.

Men hur får ni det att gå ihop med vad ni säger i dag? Med er bekännelse till marknadsekonomin? Med ert envisa motstånd mot att ge de arbetande makt i den statliga sektorns nya industrier? Med er bekännelse till blandekonomin? Från vpk hävdar vi att den nuvarande ägandeoch maktstrukturen inte kan åstadkomma den stora industriella och tekniska förnyelse som är nödvändig för vår nation. De nuvarande, starkt koncentrerade privata ägargrupperna åstadkommer kapitalexport, en dränering av landets tekniska resurser, bristande förnyelse, tillbakagång på sikt i industrisysselsättningen och ett omfattande energislöseri.

Herr talman! Vi som under ett antal år har fört de industripolitiska och näringspolitiska debatterna här i kammaren kan väl i dag konstatera, att något särskilt nytt utöver vad som finns i propositionen inte har framkommit. Det är svårt att vara innovatör i den näringspolitiska debatten, och man har på olika håll försökt att komma upp till höjder som kanske inte riktigt motsvarar insatserna i näringspolitiken.

När vi i utskottet under en lång tid har behandlat industripropositionen har vi också haft att ta ställning till dels 67 motioner, dels bilaga 17 till budgetpropositionen. Det är alltså en ansenlig lunta av handlingar som nu behandlas i kammaren. Eftersom industriministern i denna debatt redan har redovisat vissa principiella synpunkter på industripolitiken, skall jag nöja mig med att kommentera några punkter. Jag vill först slå fast att det under utskottsbehandlingen har varit glädjande att få uppslutning bakom regeringens proposition nr 123. Det råder inga delade meningar om att vi skall satsa på de regionala utvecklingsfonderna. När de bildades för snart ett år sedan fick de också en betydande resursförstärkning jämfört med de gamla företagarföreningarna. Totalt sett har deras utlåningskapacitet under innevarande budgetår i stort sett fördubblats jämfört med tidigare. Regeringens förslag ger en viss ytterligare ökning av kreditkapaciteten också för nästa budgetår. Utskottsmajoritetens förslag innebär ett rejält överbud i förhållande till regeringsförslaget. För att undvika att det syns på budgetunderskottet har man föreslagit att fonderna skall få låna upp pengar mot statlig garanti. Samhällsekonomiskt sett har det naturligtvis precis samma effekt som om pengarna anvisats direkt över statsbudgeten. Förslaget kan därför te sig en aning överraskande för den som hört alla klagovisor över det stora budgetunderskottet. Vad gäller formen för medelsanvisningen vill jag erinra om att riksdagen i samband med behandlingen av den s.k. småföretagspropositionen beslöt att fondernas behov av ytterligare medel för kreditverksamheten t.v. bör tillgodoses genom att medel anvisas över statsbudgeten. Den bedömningen är man nu utan närmare motivering beredd att överge. Något annat skäl än att man vill slippa den optiska budgeteffekten är svårt att se. I utskottets skrivning antyds dessutom att medlen snabbt bör ställas till fondernas förfogande eftersom behoven upplevs som stora. Jag är övertygad om att fonderna kommer att motsvara förtroendet så till vida att de kan placera pengarna under nästa budgetår, men av allt att döma kommer det att innebära att man tar över betydande kreditgivning från bankerna. Det är helt klart. Vi som arbetar praktiskt med dessa frågor vet att bankerna ser till att föreningarna tar på sig större del av lånen än vad de gjort tidigare. Det har blivit ytterligare press från bankerna på den punkten, det är alldeles uppenbart. Vidare innebär den kraftiga ökningen av utlåningskapaciteten att riksdagen under åren framöver måste fortsätta att anvisa mycket stora belopp eller garantiramar för att kunna upprätthålla denna kreditkapacitet. Fonderna behöver successivt byggas upp, från ungefär 1 miljard kronor i dag till ca 4 miljarder kronor, om det skall vara möjligt. Jag vill inte utesluta att en sådan utbyggnad skulle kunna vara motiverad, men att besluta om den utan närmare utredning om vilka konsekvenser det kan få på kreditmarknaden i övrigt förefaller något förhastat. Denna oerhört snabba expansion av kreditkapaciteten hos utvecklingsfonderna torde sakna motsvarighet i kreditväsendets historia. Jag tror det skulle vara till fördel om utvecklingsfonderna fick möjlighet att något långsammare växa in i sin roll. Herr talman! Jag satt i företagarföreningsutredningen. Där var vi alla överens om att fonderna skulle få växa ut i lugnt tempo, att man inte skulle lägga på dem alltför många uppgifter som de skulle ha problem med under en övergångstid. Det var den rimliga målsättningen. Det har också uttalats från samtliga riksdagspartier här i kammaren tidigare. Oavsett att man ger fonderna den här ökade utlåningskapaciteten fordras också mer personal, det är helt klart. Vidare skall vi ha i minnet att Investeringsbanken går in och stöttar med lån. Investeringsbanken har under tiden januari-maj i år gått in med 16,2 milj.kr. Från 1978 har banken stöttat utvecklingsfondernas långivning med nära 126 milj.kr. Där har man alltså betydande möjligheter att få ökat lånestöd. Men jag vill påstå att med en alltför snabbt ökande utlåningskapacitet ökar också risken för att man gör misstag i kreditbedömningarna och därigenom misskrediterar den goda idé som fonderna utgör. Om fonderna i år skulle ha haft den kreditkapacitet som utskottsmajoriteten nu föreslår för nästa år, så hade i stort sett varje kreditansökan kunnat bifallas. Man kan starkt ifrågasätta om det är rimligt. Vi politiker har ofta en övertro på möjligheten att med institutioner av olika slag klara näringslivets problem. Den senaste flugan är investmentoch utvecklingsbolag för att klara regionala problem och framtidssatsningar. Låt mig börja med förslagen om utvecklingsbolag, i första hand de tre centrala för miljöteknik, energiteknik och transportteknik. Ingen bör bli överraskad om det visar sig att bolagen mest blir nya politiska bolag utan påtagliga effekter på utvecklingen och sysselsättningen. Tanken med de centrala utvecklingsbolagen är att de på nya områden skall kunna svara för en viss teknikupphandling och därmed kopiera vad televerket och andra statliga verk gör. Industriministern har redan redovisat vissa principiella synpunkter på dessa möjligheter. Man kan starkt ifrågasätta om sådana utvecklingsbolag verkligen kan ersätta företag och verk som arbetar i direkt kontakt med marknaden. På ett av de områden där utskottsmajoriteten nu föreslår ett utvecklingsbolag, nämligen på transportområdet, finns redan ett privat utvecklingsbolag som, såvitt jag förstår, gör just det som det statliga utvecklingsbolaget skall göra. Jag tänker på den utvecklingsverksamhet som bedrivs inom Volvo. Jag vill tillägga att styrelsen för teknisk utveckling har ett femårigt program på samma sektor, där man satsar drygt 26 milj.kr. för att under denna femårsperiod ta fram ny teknik på transportområdet. Även på energiområdet står redan möjligheter till buds genom nämnden för energiproduktionsforskning. STU och industriverket stöder tillkomsten av prototypoch demonstrationsanläggningar. Också på det området är det svårt att se något behov av ett statlig bolag. Liknande synpunkter kan anföras på det föreslagna tredje utvecklingsbolaget. Det finns anledning att i det här sammanhanget erinra om det utvecklingsbolag som staten skapade 1968, Svenska Utvecklingsaktiebolaget. Det fick efter några ganska misslyckade år rekonstrueras och ändra sin verksam hetsinriktning. Man kan fråga sig varför det blev så. Det finns säkert flera orsaker, men låt mig peka på ett par som jag tror är viktiga och som dessutom har en viss generell giltighet. För det första blir förväntningarna på ett statligt utvecklingsbolag ofta orimligt stora. Inte minst av politiska skäl vill man ha snabba resultat, och sådana är inte så lätta att kommendera fram. För det andra vili politiker gärna bestämma inriktningen på de satsningar som utvecklingsbolaget skall göra. Den här gången, när Svenska Utvecklingsbolaget börjar falla i glömska, vill man t.o.m. skapa utvecklingsbolag för vissa bestämda områden. Till sist kan man fråga sig, om inte lika stora effekter hade kunnat uppnås ifall man hade satsat pengarna på STU i stället för att skapa nya institutioner. Att skapa nya bolag innebär alltid att en del pengar försvinner i administrationsoch introduktionskostnader. Nu är det ju så — vi fattade ett beslut om det för inte så länge sedan, men det är förvånansvärt vad utskottet och kammaren har lätt för att glömma — att STU har nio olika verksamhetsområden, där riksdagen har möjlighet att årligen påverka inriktningen. Jag satt med i STU-kommittén och gick först igenom det här för att riksdagen på ett enkelt sätt skulle kunna se på vilka områden den kunde vara intresserad av att satsa pengar. Den chansen har riksdagen i stort sett försummat när det gäller STU:s verksamhet, åtminstone under det här verksamhetsåret. Får jag, herr talman, något beröra de regionala investmentbolagen. Kring dem har det varit en del underliga turer. I småföretagspropositionen på hösten 1977 föreslogs två investmentbolag, ett för Bergslagen och Värmland och ett för mellersta Norrland. Förslaget bifölls också av riksdagen. I varvspropositionen i höstas föreslogs efter den förebilden att några investmentbolag skulle bildas också på Västkusten. Det förslaget gick riksdagen på socialdemokratiskt initiativ emot — arbetsmarknadsutskottet var enhälligt på den punkten. I stället fick de regionala utvecklingsfonderna motsvarande tillskott. Det ansågs att de bäst kunde avgöra hur resurserna inom regionen skulle användas. Det ligger något sympatiskt i den tanken. Har vi bildat de regionala utvecklingsfonderna med sikte på att koncentrera resurserna på regional nivå, kan det finnas skäl att kanalisera alla resurser genom dem. Men den principen höll bara några månader; nu är det dags för nya investmentbolag igen. Hade det inte varit bättre att avvakta det förslag som aviseras i propositionen för att göra en mer samlad bedömning av möjligheter och problem i samband med riskkapitalförsörjningen i de mindre och medelstora företagen? För mig verkar centerpartiets plötsliga avhopp från de principer som lades fast i småföretagarpropositionen, vilken presenterades av en centerpartistisk industriminister med en centerpartistisk statsministerkappa om, oförklarligt. I propositionen skrevs följande — låt mig citera: ”De industripolitiska insatserna bör samordnas via stiftelserna i länet. Industriverket, styrelsen för teknisk utveckling och exportrådet bör därför inte bygga upp egna regionala organ. I stället bör de repliera på stiftelserna. En samordning via stiftelserna bör också eftersträvas av landstingens och kommunernas näringspolitiska insatser.” Nog har man anledning att förvåna sig över att när knappt ett år har förflutit, sedan utvecklingsfonderna startade den 1 juni 1978, är regeringen redan benägen att avskriva den målsättningen genom att införa ett antal nya organ i olika län. Hela filosofin med ändringen från företagarföreningar till utvecklingsfonder har ju från moderat, centerpartistisk och socialdemokratisk sida — och jag förmodar även från vpk:s sida — varit att de mindre företagen skall ha ert organ att vända sig till och att man inte redan nu skall börja sprida ut det här på en hel del nya organ. Däremot kan jag väl notera med tillfredsställelse att centerpartiet ändrat uppfattning i en annan mycket viktig fråga. Det gäller propositionens förslag om inrättande av en stiftelse för stöd till industriellt utvecklingsarbete m.m. När den tidigare fonden — statens utvecklingsfond, som den förutvarande industriministern slaktade i småföretagarpropositionen — behandlades, så uttryckte jag stor oro över att man skulle spoliera en mycket väsentlig kompetens i industriella utvecklingsfrågor. Det var en sak som berörde många företagare och enskilda innovatörer — hur man skulle kunna få den kontakt som stimulerar till ökade satsningar på teknisk utveckling. Jag fick självklart ingen förståelse för den uppfattning som jag förde fram motionsledes. Statens utvecklingsfond försvann den 1 juli 1978, och dess arbete lades över på de 24 regionala utvecklingsfonderna. Jag sade även vid det tillfället att man riskerar att många goda projekt under den här tiden kan komma att falla bort. Vi kan konstatera att så har skett. Nu återkommer regeringen i propositionen med ett förslag om återupprättande av en liknande stiftelse, och i propositionen föreslås att stiftelsen skall få 300 miljoner under nästkommande budgetår för sina arbetsuppgifter. Jag vill notera ännu en gång att centerpartiet har accepterat och tillstyrkt förslaget — jag noterar det med glädje. Samtidigt konstaterar jag att centerpartiet hade spenderbyxorna på i utskottet när man föreslog att ytterligare 300 miljoner skulle föras över på den nya stiftelsen. Nu är det ju så att om stiftelsen skall börja arbeta den 1 juli måste man tänka på att personalen — även om den är ganska liten — är kvalificerad arbetskraft som har rätt lång uppsägningstid på sina nuvarande arbeten. Före jul kommer fonden näppeligen i gång med någon betydande verksamhet. Jag har ju erfarenhet från statens utvecklingsfond; det tog drygt ett halvår innan man kom i gång och kunde börja arbeta. Detta innebär enligt centerns förslag att man på sex månader skall ha möjlighet att skyffla ut 600 milj.kr. på utvecklingsprojekt, alltså prototyper. Där STU:s verksamhet slutar, där skall den här fonden ta vid. Statens utvecklingsfond hade 120 miljoner att röra sig med från 1973 till 1978 — skillnaden är ju rätt väsentlig. Herr talman! Jag skall av alla de reservationer som är fogade till utskottets vetänkande— och det är en avsevärd mängd — endast beröra en, reservationen vå Regeringen har under fjortonde huvudtiteln föreslagit ett reservationsanslag på 102 450 000 kr. till utvecklingsfondernas administrationskostnader. Där har socialdemokraterna och centerpartisterna plussat på med ytterligare 10 milj.kr. Jag har i utskottet frågat efter motivet för detta. Jag har fått till svar att 102 450 000 kr. är otillräckligt. Att landstinget skall gå in och ta en avsevärd del av administrationskostnaderna bekymrade inte majoriteten. Majoriteten negligerade också fullständigt att fonderna fr.o.m. detta år har möjlighet att tillgodoräkna sig ränteavkastningen på det utlånade kapitalet, som är I miljard. Avkastningen ger drygt 10 milj.kr., som fonderna kan använda för att täcka administrationskostnaderna. Herr talman! Regeringens proposition har godtagits av utskottet. Det gäller stödet till utvecklingsfonderna, där majoriteten har plussat på 300 milj.kr. på regeringens förslag, Stiftelsen för produktutveckling och stödet till Svensk projektexport. Eftersom betänkandet är en mycket diger lunta, finns det inte möjligheter att, vilket jag skulle vilja, gå in på ett flertal punkter. Även om materian är fylld av intressanta frågor, skulle det ta alltför lång tid. Med viss oro läser jag näringsutskottets betänkande nr 59. Det finns där tendenser till att den tillfälliga utskottsmajoriteten har gått ifrån den tidigare principiella uppfattningen när det gäller att förenkla för mindre och medelstora företag att komma i kontakt med statliga organ. Målsättningen för samtliga riksdagspartier har där varit att de regionala utvecklingsfonderna skulle vara det organ företagen skulle vända sig till. Det visar sig i detta utskottsbetänkande att man är på väg ifrån den uppfattningen genom att socialdemokrater och centerpartister i olika frågor har skrivit sig bort från denna princip. Jag beklagar det, men jag förutsätter att det kommer en tillnyktring i denna fråga. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 5,6, 10, 15 och 26 samt i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Sven G. Anderssons anförande ger mig anledning att återigen, dock ur en något annan vinkel, ta upp de problem som jag tidigare berörde, i det stycke som de har att göra med den långsiktiga teknologiska förnyelsens snabbhet. Vi vet att problemet ser ut ungefär så här: Vad som behövs är utveckling av produkter som i många fall ligger ganska långt bortom de nu dominerande mönstren. Ju längre bort en ny produkt ligger, desto svårare har den naturligtvis att slå sig in på marknaden. Dess tröskel in mot det aktuella nuet är högre ju längre bort den ligger från existerande traditionella mönster. Det är just detta förhållande som gör att det är otillräckligt att fortsätta på det sätt som man hittills har gjort här i landet. Man har i stort sett nöjt sig med att stimulera till idéer, experiment och prototyper men sedan litat på att uppfinnare, företagare eller vilka det nu är skall kunna föra ut den nya produkten på marknaden. Produkten skall då kunna hävda sig av sig själv. Om den inte hävdar sig, säger man att marknadsmekanismerna har gjort att den inte är livskraftig. Adjöss med den! I och med detta får hela den teknologiska utvecklingen ett konservativt drag, vilket är en följd just av marknadsekonomin. Ju mindre avancerad en produkt är, desto lättare har den att slå sig in under existerande marknadsförhållanden. Ju mer avancerad, ju mer förnyande den är, desto svårare har den. Då måste den alltså hjälpas fram. Och hur hjälps den över tröskeln, så att den tekniska förnyelseprocessen accelererar? Ja, dessa produkter kan bara hjälpas fram genom en parallell, bred planmässig utbyggnad både av produktionen och av de delar av ekonomin som skapar en marknad för denna produktion. Solenergin är ett typiskt exempel på någonting som skulle ha kunnat utvecklas men som så att säga ligger så pass långt bort att den inte kan slå sig in med nuvande marknadsförhållanden, därför att de inte erbjuder tillräckliga skalfördelar. Dominansen från andra energikällor på marknaden är så total. Det skulle alltså behövas ett program som också skapade en marknad för den nya energitekniken för att den skulle komma upp i sådana fördelar att den skulle kunna göra sig gällande med alla de stora inneboende fördelar som den har. Man måste alltså driva fram både produktion och marknad i en planmässig process. Det är vad vi från vpk hävdar. Detta klarar inte marknadsekonomin.

Herr talman! Jörn Svensson började sitt första anförande med att säga ungefär följande: Hur skall jobben räddas i industrin? Marknadsekonomin klarar inte av det. Vi måste ha en planmässig utbyggnad och en planmässig inriktning på forskning och utveckling av avancerade produkter. Jag kan hålla med Jörn Svensson om att planer är bra, bara de är bra. Det är emellertid inte så alldeles enkelt. Vår ideologi är ju en helt annan än Jörn Svenssons. Icke förty är Jörn Svensson intressant att diskutera med — det är självklart. En myt vill jag försöka slå sönder här i dag, och det är myten om vår dåliga insats på forskningsområdet.

OECD har avgivit en rapport som finns återgiven i denna bok. Vi får ju ständigt höra från riksdagens talarstol hur litet det forskas i Sverige. Jörn Svensson var inne på att forskningen släpar efter i vårt land.

Det har visat sig att det världen över har varit en nedgång i forskningen. Anledningen till nedgången är i Förenta staterna att de statliga anslagen minskat och i Storbritannien att den privata finansieringen minskat. Sveriges utveckling är anmärkningsvärd. Svensk industri har ökat sin självfinansierade forskning och utveckling snabbare än något annat land och satsade år 1975 jämförelsevis mer av sina resurser än t.ex. Västtyskland, Japan och Förenta staterna. Bristande forskning och utveckling räcker därför knappast som förklaring till de senaste årens ekonomiska problem. Jag vill därför hävda att det är en myt när man påstår det, samtidigt som staten satsar mer än tidigare. STU får nu nära 400 miljoner.

Herr talman! Vad Sven G. Andersson säger bekräftar snarast riktigheten av vad jag framhöll. Jag har nämligen aldrig bestridit att den ekonomiska satsningen på forskning här i landet skulle vara den han säger. Det är visserligen svårt att avgöra — det finns ingenting som är svårare att få en sanningsenlig bild av i en forskningsstatistik, därför att där finns så många okända faktorer — forskningsanslag kan döljas under så mycket — men låt oss acceptera att det är på det sättet. Det gör egentligen bara saken ännu besvärligare. Det visar att även om man är generös, även om man satsar mycket pengar på idéutveckling, kommer det att hänga på hur snabbt de nya idéerna materialiseras, hur snabbt de påverkar den ekonomiska tillväxten. Mot bakgrund av vad Sven G. Andersson säger — alltså trots den relativt goda forskningsinsats som gjorts mätt i pengar — blir det ännu mer anmärkningsvärt att den industriella tillväxten i Sverige under 1970-talet har sackat efter. Jag tror att en del av denna tillväxt faktiskt har kommit till stånd, men den har kommit till stånd genom en oerhörd dränering av landets kapitalresurser, en oerhörd utflyttning. Det är sannolikt att det har befordrat en utveckling av mera klassiska produkter i den svenskägda utlandsindustrin än det skulle ha gjort om pengarna hade stannat här och använts till mera avancerad produktion. Då hade kostnadsförhållandena här i landet sannolikt sett till att man legat längre fram i utvecklingen — man hade tvingats vara ambitiösare. Vad jag försöker framhålla är att man har en otillräcklig takt i tillväxten. Det gäller de delar av tillväxten som mäts i antalet arbeten i landet — där är det ingen tillväxt alls egentligen. Gör man statistiska korrigeringar finner man att antalet sysselsättningstillfällen mätt i antalet heltidsarbeten under 1970-talet icke har ökat, vilket är mycket betänkligt. Man har också en mycket belastande och tyngande bundenhet vid klassiska produkter och sådana nya produkter som är omedelbara förlängningar av dem. Jag menar att det är nödvändigt att bryta det mönstret och ta stora steg framåt. Det klarar inte marknadsekonomin, det klarar inte den i det sammanhanget alltför småskaliga privata produktionen. Där är t.o.m. Wallenberg för småskalig. Dessutom är han inte särskilt intresserad — han är som vi vet mer intresserad av att växa i utlandet. Detta kan endast staten göra, med alla de brister som statsapparaten har. Och det kan bara göras i ett stort, omfattande, medvetet långsiktigt och planmässigt inriktat industriprogram, som samtidigt bygger ut ny produktion och marknad för denna produktion.
Herr talman! Det är klart att man måste ha en framförhållning. Men det har ju visat sig i alla industriländer — vare sig man har blandekonomi eller planekonomi — att planering medför problem. Prognoser kan också medföra problem: man kan få ändra dem. Jag vill återkomma till svensk industris forskning och utveckling. Den utgör ungefär 2 96 av västvärldens industriländers totala forskning och utveckling. Den är till omfattningen jämförbar med forskningen och utvecklingen i länder som Italien, Nederländerna, Schweiz och Canada. Vi satsar i Sverige 75 26 mera på forskning och utveckling än övriga nordiska länder tillsammans. Men jag ger Jörn Svensson rätt i det han sade om var vi är starkast när det gäller forskningen. Det är när det gäller metaller och metallmanufakturvaror, där vi når upp till 3 96 av vad världens industriländer satsar på det. Det understryker att vi koncentrerar oss på att konkurrera inom begränsade områden. Till inriktningen påminner Sveriges industriforskning och industriutveckling främst om Västtysklands och Japans med tung forskning och utveckling inom elektroindustri, maskinindustri och bilindustri. Till skillnad från övriga stora industriländer, inkl. dem som jag nyss har nämnt, har vi mycket låg andel forskning och utveckling inom kemisk industri med undantag av läkemedel. Det är klart att vi har inriktat forskningen på speciella områden — det framgår av OECD:s rapport. Men det ständiga talet om att vi satsar litet på forskning och utveckling är en myt.